Herr talman! Låt mig börja med att helt kort instämma i litet av det som utrikesministern sade i inledningen till sin första replik, nämligen detta att utrikesdeklarationen självfallet avspeglar en bred enighet om huvudlinjerna i Sveriges utrikespolitik. Det faktum att vi nu för en debatt om vissa aspekter av denna politik kan ju tjäna som en illustration av den enighet som i övrigt råder. Jag hade dock satt värde på om utrikesministern något hade kommenterat de saker som jag tog upp beträffande folkrättslinjens ställning i svensk utrikespolitik för närvarande, icke minst mot bakgrund av de enligt min mening litet olyckliga uttalanden som kabinettssekreteraren har gjort med anledning av den folkrättsakkunniges avgång. Så till Undénlinjen och till betydelsen för denna av det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord. Vi är eniga om att det här innebär ett brott, låt oss kalla det ett avsteg eller ett övergivande om vi så vill. Men i just detta specifika fall överges den s.k. Undénlinjen, och det är första gången som det sker. Det är klart att detta kommer att åberopas i framtiden. Utrikesministern säger att vi måste se på de situationer som låg till grund för denna linje. Så nämner han att det gäller att hålla sig utanför öst-väst-konflikten, och det är alldeles riktigt. Men i den värld vi lever i har nästan varje tänkbar konflikt en öst-väst-dimension, samtidigt som mycket få konflikter är enbart öst-väst-konflikter. De fall som vi har haft att ta ställning till under senare år — låt mig bara nämna några av dem — har inte alls varit så enkla som utrikesministern låter antyda. Ta t.ex. Argentinas invasion av Falklandsöarna-Malvinas. Då krävdes internationella sanktioner. Det var ingen öst-väst-konflikt. Vi sade nej till deltagande med hänvisning till Undénlinjen. Jag tycker att detta var alldeles riktigt. Vi respekterades för ställningstagandet. Ta t.ex. användandet av ekonomiska sanktioner under senare år mot stater som har varit inblandade i internationell eller nationell terrorism. Ta exemplet med tillfångatagandet av gisslan på den amerikanska ambassaden i Teheran — detta fördömdes av en enig världsopinion, inkl. Sovjetunionen. Händelsen föranledde förslag om ekonomiska sanktioner. Vi fick förfrågan om deltagande, men vi sade nej. Undeénlinjen gällde. Det var riktigt. Vi hade detta stöd. Det stödet har vi inte på samma sätt i framtiden. Undénlinjen är inte heller något teoretiskt begrepp som bara har att göra med just de saker som vi nu diskuterar, utan den har också att göra med de konkreta åtaganden som Sverige har iklätt sig när det t.ex. gäller GATT. GATT är ju det avtal som reglerar den fria handeln i världen, den fria handel som betyder så oerhört mycket för framför allt de små staterna och icke minst för en exportberoende småstat som Sverige. Nu gör vi ett avsteg från GATT. Vi bryter mot GATT-stadgan. Det är klart att man kan motivera detta med det lättsinne som jag såg att Sverker Åström visade i TV häromkvällen. Han sade att så många andra, t.ex. stormakter, också bryter mot GATT-stadgan. Så varför kan inte vi göra det också? Vi kan inte göra det av just den enkla anledningen att vi måste kunna säga att det är fel när stormakterna bryter mot GATT-stadgan. När Förenta Staterna åberopar GATT-stadgan, artikel 21 B om jag inte missminner mig, när det gäller sanktionen mot Nicaragua, säger vi att det är fel. Men kan vi säga detta i fortsättningen? USA bryter mot GATT-stadgan, Sverige bryter mot GATT-stadgan, alla andra bryter mot den. Vad har denna stadga för värde, om man kan bryta mot den utan några större konsekvenser? Under hela hösten sades det från regeringens sida att det fanns en färdig sanktionslag. Nu vet vi att det inte fanns någon sanktionslag. När det kom till kritan och man skulle göra den här helomvändningen i politiken, fick man ta till en gammal lag från 1971, som avser helt andra situationer, som inte är utformad för att täcka denna situation. Och man försatte sig själv i det läget att man fick tillämpa bara vissa paragrafer av den gamla lagen. Den har operativa paragrafer, 3-8. Man vill nu tillämpa paragraferna 3 och 5 men inte 4,6, 7 och 8. Sedan förser man det hela med en undantagsbestämmelse, som är så nebulös att den nästan förtjänar att citeras. Där står: Om förhållandena — vilka anges inte — ändras, så att syftet — som inte heller anges — med ett förordnande ej längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske — dvs. inte omedelbart — i motsvarande mån — motsvarande vad då? frågar man — upphäva eller möjligtvis ändra meddelande, förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter. Detta, herr talman, som har förelagts oss är ingen lag, det är ett moras.

Herr talman! Jag tycker att den utrikesdeklaration som här har framlagts för riksdagen följer en gammal tradition. Den är fullständig, måttfull och balanserad. Jag noterade några passager med stort intresse, och jag vill i den här repliken uppehålla mig vid en, nämligen den där utrikesministern lägger uttexteni frågan huruvida en svensk bojkott av Sydafrika är förenlig med vår traditionella svenska utrikespolitik. Utrikesministern säger: ”Sverige kan inte i denna fråga misstänkas handla på uppdrag av något maktblock eller i någon enskild stats intresse.” Nej, det är precis så. Det är ju också detta som är huvudkriteriet i vår alliansfrihet och vår neutralitetspolitik. Därmed har man alltså uppfyllt själva grundkriteriet för att vi skall kunna delta i en sanktion utan att bryta mot traditionell svensk utrikespolitik. Den tolkningen gör folkpartiet, och vi menar att vi därmed står fast vid gammal traditionell svensk utrikespolitik — precis av de skäl som utrikesministern själv här har utvecklat. Detta har ju också, som jag antydde i mitt tidigare inlägg, övertygande visats av Sverker Åström. I den utfrågning som Carl Bildt åberopade får Sverker Åström frågan: ”Är det då ett brott mot Undénlinjen, enligt din uppfattning?” Sverker Åström svarar: ”Jag kan faktiskt inte alls se det.” Så utvecklar han skälen. Det ena är att Sydafrika länge har varit ett unikt exempel på brott mot FN-stadgan. Han påpekar att inte bara generalförsamlingen utan även säkerhetsrådet har fattat en rad olika beslut, där man t.o.m. har gått så långt att man sagt att apartheid kan bli ett hot mot freden i Afrika. Det andra skälet är att vi inte riskerar att komma i kläm mellan supermakterna. Av dessa skäl har vi dragit slutsatsen att det i den situtation som utvecklingen nu har medfört i Sydafrika — och när vi har prövat möjligheterna att komma fram i FN — är både moraliskt och rättsligt rätt att genomföra en svensk handelsbojkott. Därmed slår vi följe med en lång rad andra stater, vilket innebär att åtgärden inte blir isolerad utan kan förväntas få effekt på regimen i Sydafrika. Utrikesministerns beskrivning av läget är alldeles riktig — dvs. att FN:s säkerhetsråd har avslagit ett förslag om bindande sanktioner, att våldet har trappats uppi Sydafrika, att man vädjar till oss från anti-apartheid-rörelserna om att tillgripa handelssanktioner. Det läget rådde faktiskt också förra våren. Vi drog redan då slutsatsen att vi inte längre kunde vänta. Om vi skulle delta i en internationell handelsbojkott så borde Sverige, liksom tidigare, vara opinionsbildande och pådrivande. Precis de skäl som utrikesministern nu anför, som underlag för det beslut regeringen har kommit till, kunde anföras för ett år sedan, eller åtminstone i slutet av maj och i början av juni förra året. Vi har förlorat ett år — vi hade kunnat fatta beslutet tidigare. Men vi skall inte längre gråta över spilld mjölk utan vara tacksamma för att det nu har vuxit fram en bred enighet inom Sveriges riksdag om att en handelsbojkott bör genomföras. Det är min förhoppning att det på motsvarande sätt skall växa fram en enighet i utrikesnämnden och här i parlamentet om att denna åtgärd ligger i linje med svensk traditionell utrikespolitik. Jag beklagar att en sådan enighet ännu inte har nåtts. Men i den regeringsdeklaration som här har presenterats läser jag in att regeringen inte vill förstora de tolkningstvister som här kan föreligga. Med anledning av den situation som vi nu befinner oss i vill jag också fråga vad regeringen har för avsikt när det gäller ökat stöd till frontstaterna. I den proposition som riksdagen nu har att behandla om handelsbojkotten finns inte något förslag till ökat stöd. Vi har från folkpartiets sida föreslagit att en del av biståndet skall omgrupperas, så att vi samtidigt som vi fattar beslut om en handelsbojkott kan följa upp med ett massivt stöd till de frontstater som riskerar att hamna i en ännu sämre situation på grund av bojkotten. Det vore intressant att få utrikesministerns kommentar till detta.

Herr talman! Som en allmän kommentar till regeringsförklaringen vill jag gärna understryka att den, som redan har sagts här, är måttfull i tonen och balanserad. Den är kanske inte fullständig — det kan ingen regeringsförklaring vara. Men den betonar vad som i långa stycken är gemensamma svenska ståndpunkter, och det är viktigt för att man skall kunna ge trovärdighet åt det utrikespolitiska agerandet. Jag tycker att det finns anledning att ibland också säga, även om vi har en och annan hård debatt mellan regering och opposition, att Sten Andersson på ett föredömligt sätt försöker hålla kontakt med de olika politiska partierna. Det gör att den debatt som förs här i dag kanske blir mer avspänd än vad den annars skulle vara. Det är alltså en viktig del i arbetsmetodiken, som vi i alla fall uppskattar mycket. Flera av de frågor som diskuteras i dag kommer att finnas på riksdagens bord under våren, och i samband därmed kommer mer detaljerade ställningstaganden att krävas av oss. Jag vill understryka vad Ingemar Eliasson har varit inne på — att vi naturligtvis uppfattar det som en viktig framgång för Sverige att vi nu kan få en bred enighet om en Sydafrikabojkott. Dessutom måste det naturligtvis vara så, att det krävs av oss att vi genomför vissa åtgärder i södra Afrika, och en del av dem är redan igångsatta. Det är min och centerpartiets övertygelse att när vi en gång har bestämt oss för en handelsbojkott, då kommer kraven på att ställa upp på frontstaternas sida att öka högst avsevärt, och då får det inte finnas någon som helst tvekan i det avseendet. Jag instämmer gärna i den fråga som Ingemar Eliasson ställde. Vi hade kanske på den punkten väntat oss något mer av framtidsbesked när det gäller hur man tänker agera för att följa upp ett bojkottbeslut. Det är ett starkt moraliskt krav på oss att ställa upp för dem som mer direkt drabbas av eventuella motaktioner. Jag tycker inte det finns anledning att göra någon stor debatt av de eventuella nyanser som kan finnas i uttolkningarna av Undénlinjen, i varje fall mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Jag noterar att utrikesdeklarationen på den här punkten har tonat ner en del tidigare uttalanden. Tidigare yttranden från mig i debatten har en del uppfattat som en mycket vid tolkning av vad Undéndoktrinen ålägger oss. Så skall det definitivt inte tolkas. Däremot tror jag det är farligt att låsa fast sig vid uttalanden, som innebär att en situation är unik och därför skall leda till ett visst handlingsmönster i framtiden. Det finns inga situationer som är exakt lika. Men det finns och har funnits rasregimer i modern tid, också i Sydafrikas omedelbara närhet. Rhodesiabeslutet i början av 70-talet är ett typexempel på just detta. Därför tror jag det skulle vara bra med en viss återhållsamhet. Jag tycker också att det i viktiga delar var välgörande att höra ambassadör Sverker Åströms uttalanden kring detta. Det är viktigt att inte göra de väsentliga ingredienserna i Undéndoktrinen till en tvångströja för framtiden. Jag tror att de som eftersträvar någonting sådant bör fundera över att den svenska debatten är skild ifrån verkligheten i Sydafrika. Det finns egentligen bara ett uttryck för det: I Sydafrika gäller det livet. Här i vårt land kan vi ha råd att diskutera utrikespolitiska doktriner och formuleringar. Men vi skall inte göra den debatten till den dominerande. Det är också viktigt att säga att det handlar om en process. Vi har från centerns sida upplevt att vi borde haft ett närmare samarbete med de övriga nordiska länderna. Men vi kommer nu att gå i samma riktning och göra det ungefär samtidigt. Det är viktigt att den kontakten hålls och att det nordiska utvecklingsprogram som finns när det gäller Sydafrika följs upp. Jag utgår ifrån att utrikesministern kommer att ägna det särskilt intresse och att de kommande utrikesministermötena kommer att ta upp den frågan. Men jag vill direkt ställa frågan till utrikesministern om så kommer att ske, vilka ytterligare åtgärder i programmet som man tänker ta fram och hur man skall samordna åtgärderna när det gäller frontstaterna.

Herr talman! Först om Sydafrika och Undénlinjen i all korthet. Det är klart att Ingemar Eliasson har en poäng i den här debatten, när han påpekar att alla de skäl som utrikesministern räknar upp för att göra avsteg från Undénlinjen också fanns för ett år sedan. Men för ett år sedan sade riksdagen, regeringen, statsministern och utrikesministern att det inte gick, och det som inte gick för ett år sedan det går nu med skäl som inte har förändrats sedan dess. Det är ett lappkast, och det är klart att skälen huvudsakligen är inrikespolitiska och inte utrikespolitiska. Det är också självklart att denna typ av mera inrikespolitiskt motiverade lappkast ställer till en del skada för den utrikespolitiska trovärdigheten. Det blir svårt för Sverige att i fortsättningen anklaga andra nationer som bryter mot GATT avtalet för att ifrågasätta folkrätten. Deras självklara replik blir: Det kan ni i Sverige säga, men ni gör samma sak, och därför tar vi ingen större hänsyn till vad ni säger. Jag är fortfarande litet förvånad över att utrikesministern inte har skapat någon klarhet angående folkrättsfrågornas framtida ställning i utrikesdepartementet. Den klarheten borde kunna skapas. Det skall inte behöva vara någon diskussion om den. Jag vill ge några korta kommentarer till den diskussion som vi också har fört, och som vi kommer att fortsätta att föra, om vapenexporten och om vad som har inträffat. Först och främst tror jag att det är viktigt att vi har det politiska kuraget att klart säga att Sverige måste exportera vapen. Det har försvarskommittén sagt. Det var vi eniga om, och det skall vi vara eniga om här också. Vi behöver för vår trygghet en försvarsmaterielindustri, och denna är beroende av en viss export. Denna export skall ske under så ordnade former som möjligt. Vi skall kontrollera den på ett tillfredsställande sätt. Men vi skall inte skämmas över den, utan vi skall vara stolta över att andra nationer som vill bevara sitt oberoende anser att de system som vi tar fram här i Sverige är bättre än system som tas fram i andra länder. Det tycker jag att också utrikesministern någon gång kunde ha kuraget att säga. Jag tycker emellertid att regeringen i vissa hänseenden har rört till det för sig och rört till det för Sverige. Klara besked, även om dessa klara besked är obehagliga, är nödvändiga. Sten Andersson säger nu att regeringen och oppositionen har ett gemensamt ansvar för detta. Nåja, det är väl att ta till. Mats Hellström är ansvarig för sig själv, och vi har inget ansvar för om Mats Hellström rör in sig i den ena motsättningen efter den andra, så långt att det är litet svårt att se i vilken ände han egentligen skall komma ut. Det är inte vi som har ansvaret om Roine Carlsson kommer med oklarheter om Sveriges försvarspolitik på ett sätt som leder till tvivelsmål om vad han egentligen ägnar sig åt. Det är regeringens ansvar att svara för regeringens linje. Sedan har vi i oppositionen ett ansvar för att ibland kritisera regeringen och ibland komma med goda råd om vad man skall göra. Jag tycker — vilket jag har sagt tidigare, även i utrikesnämnden, och jag kan även säga det här — att regeringen har varit senfärdig när det gäller att gå till botten med uppgifterna om framför allt leveranser av Robot 70 till Iran. Dessa uppgifter har cirkulerat länge, och de är utomordentligt allvarliga. Det är klart att man kan säga att det finns en åklagare i Örebro som håller på med detta. Men det är inte alldeles tillfredsställande. Regeringen har ansvaret för förtroendet för Sveriges utrikespolitik gentemot omvärlden. Då skall regeringen göra allt som står i dess makt för att så snabbt som möjligt ta reda på vad som faktiskt har inträffat. Och jag har sagt att jag tycker att regeringen har varit senfärdig i fråga om detta, och det tycker jag fortfarande. Sedan kan utrikesministern, skicklig politiker som han är, med den rätt att disponera över hemliga uppgifter som bara utrikesministern har, säga att så och så många robotar leverades vid den och den tidpunkten. Jag vet inte om motsvarande rätt att avslöja olika hemliga uppgifter föreligger även för andra som har tillgång till den typen av information. Låt mig då bara framhålla att det som utrikesministern säger är riktigt. Men den regering som skickade en speciell emissarie till Singapore och lät denne emissarie komma hem och säga att Singapore är vitt som snö och att vi dit skall exportera så mycket som det över huvud taget går att exportera var socialdemokratisk. Det är möjligt att det var rätt att göra det. Det är möjligt att Sverker Åström hade rätt, och det är möjligt att Mats Hellström hade rätt, men det var ni som gjorde det. Om vi kan komma fram till formerna för att låta några som i genuin mening är oberoende gå igenom inte bara vad som faktiskt har inträffat utan hur denna fråga har handlagts — vilka åtgärder regeringen har vidtagit och vid vilka tidpunkter — för att bringa klarhet, så tycker jag att det vore bra. Jag hoppas innerligt, och jag tror fortfarande, att en sådan utredning skall komma fram till för det första att det inte alls har förekommit smuggling i den omfattning som man nu gör gällande från vissa krafter, som självfallet har ett intresse av att diskreditera hela den svenska försvarsmaterielindustrin, för det andra att detta har handlagts på ett någorlunda ordnat, anständigt och bra sätt. Men det viktiga är att klarhet skapas. Och det är möjligen ett gemensamt ansvar, och det skall jag försöka leva upp till. Men det vore bra om regeringen också levde upp till sitt ansvar — samtliga statsråd.

Herr talman! Jag har litet svårt, herr utrikesminister, att förstå varför regeringen inte tar fasta på det som överensstämmer med svensk utrikespolitik i fråga om bojkott av Sydafrika. Från många håll har det ju påpekats och belagts att Sydafrika under lång tid i vår politik och i FN:s behandling har utgjort ett unikum, därför att Sydafrika har skrivit in rasåtskillnaden i sin grundlag och därför att denna rasåtskillnad är ett så flagrant brott mot FN-stadgan. Det har också påpekats och belagts att vi inte löper någon som helst risk att hamna i en stormaktskonflikt när vi bojkottar Sydafrika. Det är själva grundfrågan i vår alliansfrihet och i vår neutralitetspolitik. Vi löper inte risk att äventyra den för att vi nu ställer upp på en bred internationell bojkott — låt vara att beslutet i säkerhetsrådet inte blev så långtgående som vi hade önskat, men själva grundkriteriet är uppfyllt. Den rekommendation som FN:s säkerhetsråd antog 1985 ger medlemsstaterna möjlighet att bedöma i vilken omfattning och när de skall vidta och utvidga handelssanktioner. Vi har dragit slutsatsen att vi nu har kommit till vägs ände och att vi nu måste medverka i och vara delaktiga i de internationella bojkottaktioner som håller på att växa fram. Om detta är vi ense. Varför inte ta fasta på alla de skäl som talar för, pekar på och belägger att detta är i överensstämmelse med svensk traditionell utrikespolitik, den s.k. Undénlinjen, i stället för att överdriva de skillnader som utrikesministern pekar på? Jag fäster stor vikt vid den formulering som finns i deklarationen och där det talas om att Sverige i fråga om detta inte kan misstänkas handla på uppdrag av något maktblock, att Sverige inte blir påtvingat ett ställningstagande och att Sverige här står fritt från stormaktskonflikter. Jag ser ändå detta som ett led i en framväxt av en enighet mellan partierna också på denna punkt på samma sätt som när det gäller synen på en handelsbojkott.

Vi får inte låta frågan om tolkning av avtal och doktriner lägga en slöja över denna viktiga grundvärdering och denna sakfråga. Närbesläktat med detta är vårt stöd till frontstaterna. Jag har tagit intryck av den argumentation som utrikesministern vid flera tillfällen har fört härvidlag, dvs. att vi samtidigt måste komma frontstaterna till hjälp, och att vi måste markera ett ökat stöd samtidigt som vi medverkar till att isolera apartheidregimen. Vi har dragit våra slutsatser av detta, nämligen att omfördela en stor del av biståndet så att det kommer frontstaterna direkt till hjälp. Nu aviserar utrikesministern en sådan omfördelning. Men det hade varit värdefullt om det hade kommit samtidigt med propositionen om handelsbojkott, så att vi redan vid utrikesutskottets behandling av biståndet hade kunnat ta hänsyn till det. Det vore värdefullt om utrikesministern här kunde föra frågan så pass mycket framåt, att vi samtidigt med beslut om handelsbojkott kunde besluta om ökat stöd till fronstaterna. Herr talman! Jag noterar till slut med tillfredsställelse de kommentarer som utrikesministern gjorde till mitt resonemang om Sverigebilden. Jag noterar att utrikesministern i stort sett använde samma ord som jag, nämligen att vi har ett gemensamt ansvar för att korrigera och rätta till bilden. Ett viktigt led därvidlag är att vi låter det politiska systemet bli granskat utifrån. Omvärldens och allmänhetens tilltro till oss som politiker, parlamentariker, förtroendevalda skulle öka om vi visade att en granskning av oberoende jurister och betrodda kvinnor och män utifrån fick komma till stånd.

Herr talman! Jag välkomnar det som Sten Andersson sade beträffande frontstaterna, nämligen att regeringen därvidlag återkommer i tilläggsbudgeten under våren. Jag vill ytterligare än en gång betona hur viktigt det är att vi fortsätter det nordiska samarbetet när det gäller bojkott mot Sydafrika och de olika åtgärder som krävs samt att vi självfallet fortsätter arbetet i FN för att uppnå heltäckande sanktioner. Vidare vill jag påminna om det uttalande som gjordes gemensamt av partiernas företrädare i överläggningarna i somras och där det hette att strävan efter sanktioner, beslutade av FN:s säkerhetsråd, är en huvudlinje i svensk Sydafrikapolitik. När man inte kan följa huvudlinjen i varje moment, måste man ändå hålla fast vid och arbeta vidare efter den och därefter agera på egen hand med tanke på den tillspetsade situationen i Sydafrika. Jag skall också något kommentera vapenexportdiskussionen. Det är viktigt att betona att regeringen har möjligheter att omedelbart vidta vissa åtgärder. Det handlar om tillsyn, kontroll och information, och att se till att utredningar har resurser. Det krävs inga särskilda riksdagsbeslut, och man behöver inte invänta någonting i det här fallet. Det är naturligtvis en regerings uppgift att så långt det är fysiskt möjligt snabbt skapa klarhet. Jag tolkar in i Sten Anderssons första slutsats i dag att det är den typen av åtgärder som man tänker sig att vidta i den mån de inte redan är vidtagna. Snabbhet i utredningsarbetet är en nödvändighet, för annars ger vi oavsiktliga osäkerhetssignaler till vår omvärld — och naturligtvis även till den svenska allmänheten, men i dag diskuterar vi internationella komplikationer i sammanhanget. Regeringen har långtgående möjligheter i dag att göra sådana här insatser. Det finns en risk att debatten så mycket kommer att handla om alla utredningar som tillsätts att man glömmer bort att det här gäller att ge resurser till och sätta fart på de utredningar som pågår. Sverigebilden, som också utrikesministern kommenterade, har även vi från oppositionen naturligtvis ett ansvar för. Jag vill direkt säga att det var en ganska okonventionell uppställning som skedde i samband med omorganisationen av Palme-utredningen.

Det vore oacceptabelt att de skulle leda till en partipolitisk strid. Nu skall granskningsarbetet naturligtvis gå vidare och gälla både den politiska nivån och naturligtvis rättsapparatens sätt att fungera samt åtgärder i övrigt som krävs. Om detta kan vi ha en politisk debatt, men vi skall försöka undvika en partipolitisk debatt i den unika situation när landets statsminister har mördats. Detta har i varje fall varit vår avsikt. Detta är viktigt, inte minst för att skapa klarhet utanför vårt lands gränser om den svenska situationen. Också där kan det finnas inslag som leder till desinformation, som vi vet. Därför är det viktigt att vi själva gemensamt gör vårt bästa här i vårt land.

Herr talman! Utrikesdebatten spänner över nästan alla internationella frågeställningar, och regeringsdeklarationen tar upp alla ämnen som är av intresse för Sverige. Jag vill bara meddela kammaren att en rad av dessa frågor senare i vår kommer att behandlas i riksdagen med anledning av utlåtanden från utrikesutskottet. Det gäller t.ex. biståndet, som vi kommer att debattera i slutet av april. Sydafrikafrågan kommer upp vid ungefär samma tidpunkt. Det blir ett betänkande om nedrustning och ett om Mellanöstern. I höst kommer ett betänkande om mänskliga rättigheter, som vi har tänkt att ägna ganska lång tid, bereda grundligt och få en omfattande debatt om i kammaren. Det blir en diskussion om EG och en diskussion om vapenexporten. Det blir också diskussioner om såväl Nordiska rådet som Europarådet. Denna utrikesdebatt blir sålunda mer en principiell diskussion. Herr talman! Jag kommer att ta upp några av de ämnesområden som jag från mina utgångspunkter anser mig vilja beröra i dag. Först några ord om apartheid och södra Afrika. Jag noterade med tillfredsställelse regeringsdeklarationens försäkran att regeringen i alla internationella fora kommer att ta upp frågan och försöka få flera länder att engagera sig i effektiva sanktioner mot apartheid. Om sanktionerna inte blir effektiva kommer det att drabba randstaterna hårt. Det är också viktigt att vårt bistånd till så stor del som nu sker går till dessa stater. Deras infrastruktur måste byggas ut. Detta är en förutsättning för oberoende av Sydafrika. Men problemen är många. Det svenska biståndssamarbetet med t.ex. Lesotho kan inte genomföras utan användande av Sydafrikas transportleder. Jag instämmer i beklagandet att säkerhetsrådet inte kunde fatta beslut i Sydafrikafrågan. Från flera regeringar säger man att sanktioner inte leder till något. Men om Förenta Staterna, Storbritannien, Västtyskland och andra länder menar allvar med sina fördömanden av apartheid som fenomen, varför gör dessa stater då så litet? Tiden går. Förtrycket pågår. Världssamfundet är handlingsförlamat. De svenska sanktioner som kommer att träda i kraft vid halvårsskiftet bör förhoppningsvis kunna vara föredöme för några andra länder. Men verkningsfulla sanktioner kan inte få innehålla så många undantag som t.ex. det nu liggande norska lagförslaget. Den 22 april kommer riksdagen att debattera biståndspolitiken. Vi återkommer då till frågan om samarbetet med södra Afrika liksom till samarbetet med en rad andra länder. Jag vill i det sammanhanget endast ta upp två frågor. Vid ett besök i Vietnam för ett par veckor sedan hade jag tillfälle att samtala med såväl premiärministern som utrikesministern. Båda försäkrade att ockupationen av Kampuchea kommer att upphöra senast 1990. Det är en viktig förutsättning för fortsatt svensk-vietnamesiskt biståndssamarbete, och jag hälsar med tillfredsställelse denna försäkran från den vietnamesiska regeringen. Herr talman! Det har under den senaste tiden förekommit debatt om vårt biståndsorgan SIDA. Vi ser fram emot justitiekanslerns bedömning av de händelser som lett till den s.k. munkaveldebatten. I denna har också hävdats att SIDA:s konsultavtal strider mot grundlagen. Skulle det vara riktigt skall naturligtvis reglerna ändras. Men det finns anledning att erinra om att avtalsformuleringarna har utarbetats i samarbete med riksrevisionsverket. I regeringsdeklarationen talas om Europarådets betydelse. I min egenskap av ordförande i den parlamentariska delegationen vill jag uttala min glädje över detta. Rådet har haft stor betydelse för samarbetet i Europa genom årtionden, inte minst i arbetet för mänskliga rättigheter. Här kommer i dag det turkiska problemet in i bilden. Utan tvivel har det skett förbättringar i Turkiet med avseende på mänskliga rättigheter. Men det är med stor oro vi ser hur den kurdiska befolkningen behandlas. Turkiska bombplan dödar kurder. Ett medlemsland i Europarådet fäller bomber över en befolkningsminoritet. Ingen vet i dag hur det kurdiska problemet skall lösas. Vi kan endast uppmana Turkiets regering att i samverkan med andra länder i vilka kurdiska minoriteter lever söka att med fredliga medel finna en lösning. Det finns eljest risk för att det kurdiska problemet kan växa till en ny stor internationell krishärd. Cypern är medlem i Europarådet. Beklagligtvis har varken denna organisation eller andra, t.ex. Förenta nationerna, kunnat medverka till att ena de båda folkgrupperna på ön. Det är en häpnadsväckande brist på god vilja som visas från olika håll. Såväl den turkiska som den grekiska regeringen visar brist på vilja till kompromiss och samarbete. Turkarna ockuperar den norra delen av ön. Det är en rimlig slutsats som den svenska regeringen drar av det låsta läget när man meddelar generalsekreteraren att det inte är möjligt att fortsätta med trupper i FN-styrkan under nuvarande omständigheter. Vid en resa i Mellanöstern i höstas kunde en delegation från utrikesutskottet konstatera hur låst läget är. Israel visar inga avsikter att dra sig tillbaka från ockuperade områden. Man är heller inte beredd att låta PLO delta i en internationell konferens. Denna låsning är mycket olycklig. Att PLO:s deltagande skall förhindra hållandet av en konferens är orimligt. Det borde vara möjligt att visa någon kompromissvilja, om man verkligen önskar få slut på konflikten i Mellanöstern. Utrikesutskottet besökte också Etiopien. Vi har sedan många årtionden tillbaka nära relationer till det etiopiska folket, som under historien fått lida så mycket under yttre tryck, inbördeskrig och torka. Det är med stor oro vi ser på det pågående inbördeskriget, som tar så mycket av det fattiga landets resurser och förorsakar så mycket mänskligt lidande. Det är också med oro vi följer utvecklingen på landsbygden, där stora folkomflyttningar riskerar att leda till kränkningar av mänskliga rättigheter. Även om vi inte begär att införande av västeuropeiska demokratiska samhällssystem skall vara en förutsättning för biståndssamarbete, kan vi inte godta varaktiga kränkningar av mänskliga rättigheter. En riksdagsdelegation besökte i juni 1986 EG-parlamentet liksom företrädare för kommissionen och rådet. Vi deklarerade den svenska riksdagens intresse för utvidgat samarbete med Europeiska gemenskapen inom de ramar som vår neutralitetspolitik medger. Vi mötte stor välvilja och stort intresse från företrädare för EG. Dock visade det sig att parlamentsledamöterna inte alltid kände till eller förstod Sveriges situation. Vi gjorde vad vi kunde för att förklara vår position. Det är säkerligen viktigt att detta sker fortlöpande. Täta kontakter mellan företrädare för Sveriges regering och riksdag och EG:s olika organ är viktiga för den utveckling av samarbetet mellan dem och oss, vilket betyder så mycket för Sveriges ekonomiska utveckling. Herr talman! Ett ekonomiskt starkt Västeuropa är en viktig förutsättning för hela världens utveckling. Från Västeuropa går de stora strömmarna av bistånd till den tredje världen. Dessa insatser bör öka. De västeuropeiska demokratierna har ett stort ansvar både för den ekonomiska utvecklingen och för upprätthållandet av mänskliga rättigheter. För flera europeiska länder gäller ett särskilt, historiskt ansvar från den tid då kolonialismen grundlade mycket av dagens underutveckling. Såväl när det gäller utvecklingsbistånd som när det gäller kampen mot apartheid har tredje världen rätt att ställa krav på Västeuropa. Det är, herr talman, en viktig uppgift för Sverige att medverka till att de västeuropeiska demokratierna lever upp till dessa krav.

Herr talman! Som ett litet, utrikeshandelsberoende land bygger Sverige sin välfärd på internationell samverkan. Vi kan upprätthålla en hög livskvalitet endast genom ett omfattande kontaktutbyte med andra länder på praktiskt taget alla samhällslivets områden. Ekonomiskt och socialt, kulturellt och ideologiskt hämtar vi vår styrka ur det internationella samarbetet. Även välfärden, som vi ofta tror är specifikt svensk, är beroende av det fria utbytet av tankar, idéer, forskningsresultat och produkter som bl.a. gör det möjligt att ge sjuka och handikappade en kvalificerad vård. Varje bedömning av Sveriges framtid måste ta sin utgångspunkt i en bedömning av omvärldens utveckling. Till alldeles övervägande grad bestäms vår utveckling av den gemensamma färdriktningen fria länder emellan. Det finns de som beklagar detta och som drömmer om att Sverige skall spela en roll alldeles för sig självt, en roll där vi inte är lika beroende av influenser och impulser från andra länder och kontinenter. Visst kan vi avskärma oss — det finns inget som säger att Sverige naturnödvändigt måste samverka. Men förlusten blir då stor i form av minskad välfärd, kulturell isolering och ekonomisk tillbakagång. Valet är därför ganska lätt. Kulturellt, ekonomiskt och socialt är Sverige en del av Europa. Den vitalisering av Europa som EG:s planer på att skapa en intern fri marknad för 320 miljoner människor ger löfte om är av avgörande betydelse också för oss. Det ekonomiskt starkare och utrikespolitiskt morskare Europa som EG:s planer ger förhoppningar om kan komma att bli en allt betydelsefullare faktor i 1990-talets värld. Sverige måste stärka och fördjupa sina kontakter med den europeiska gemenskapen. Regeringskansliet har dragit i gång ett förtjänstfullt arbete för att möjliggöra för Sverige att aktivt delta i den ekonomiska integration som nu pågår. Vi måste aktivt söka påverka de gemensamma europeiska lösningar som förhandlas fram på viktiga områden som utbildning och forskning, kapitalrörelser, skatter, tjänstehandel m.m. De närmaste åren är mycket betydelsefulla. Det är nu som vi och övriga EFTA-länder måste se till att inte skärmas av från den euoropeiska utvecklingen. Men samarbetet med Europa får för Sveriges del inte bara handla om ekonomi. Sverige måste ta del också i den kulturella, sociala och ekonomiska utvecklingen. Sverige bör vårda sig om sina europeiska förbindelser på bred front. Sverige har stora möjligheter att stärka förbindelserna med Europa genom att samhällslivet i vid mening engagerar sig i Europaarbetet. Det gäller Sveriges riksdag, som genom sina utskott kan upprätthålla kontakter med motsvarande organ i Europaparlamentet. Det gäller partier, institutioner och folkrörelser, som genom egna initiativ och kontakter kan bidra till att göra Sverige i bästa mening Europatillvänt. Parallellt med att vår integration i Västeuropa ökar måste kontakterna med Centraloch Östeuropa byggas ut. Detta kan ske på bilateral basis och genom ett fortsatt aktivt svenskt deltagande i ESK-processen. Förhandlingarna i Wien tycks just nu präglas av mängder av förslag och propåer som framlagts av de deltagande staterna. Det är också betydelsefullt att bredden i Helsingforsavtalet bibehålls. Miljöfrågor, ekonomiska frågor och inte minst frågan om de mänskliga rättigheterna måste föras framåt vid sidan av nedrustningsförhandlingarna. Den nya, öppnare attityden hos ledningen för Sovjetunionen borde öka möjligheterna att göra landvinningar för de mänskliga rättigheterna inom Helsingforsprocessens ram. För folken i Östeuropa är Helsingforsprocessen, sedd som en helhet, oerhört viktig. Om detta vittnar bl.a. bildandet av de många Helsingforsgrupperna i öst. Folkens förhoppningar i öst får inte svikas i de fortsatta ESK-förhandlingarna. Då vinnes ingen stabilitet i Europa. Framsteg måste uppnås på alla Helsingforsavtalets sakområden. Herr talman! Samtidigt som förhoppningar om betydande framsteg på nedrustningsområdet återigen fått ny näring tycks oron för vad en s.k. nollösning kan föra med sig finnas kvar i flera europeiska huvudstäder. En denuklearisering av Europa rör vid mycket centrala säkerhetspolitiska föreställningar, etablerade sedan decennier.

Nedrustningen måste företas så att både öst och väst känner att deras säkerhetspolitiska intressen tillvaratas. I denna ekvation ingår också den sovjetiska oron för det amerikanska SDI-programmet. I Gendve pågår de viktiga kemivapenförhandlingarna inom ramen för CD. Sverige innehar nu ordförandeskapet i förhandlingarna. För att Sverige skall kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt bör den svenska delegationen vid CD i Geneve tillföras personella förstärkningar. Vi beklagar att vårt förslag härom inte vunnit stöd. Europa har ett omistligt arv i sina demokratiska traditioner. Vaktslåendet kring detta arv liksom strävan efter enighet manifesterades efter andra världskriget i tillkomsten av Europarådet. Europarådet med sina 21 medlemmar utgör en viktig moralisk kraft i Europa och världen, till förmån för demokrati och mänskliga rättigheter. Europakonventionen och Europadomstolen ger varje medborgare i medlemsstaterna den hittills unika möjligheten att vända sig till ett övernationellt organ och få rätt gentemot sitt eget lands myndigheter. Många av det moderna samhällets problem löses bäst i samverkan med Europas länder. Dit hör terrorism, främlingshat, missbruksproblem, integritetsfrågor förknippade med dataanvändning, och etiska frågor som hör samman med den nya gentekniken. Europeiska lösningar är nödvändiga också på miljöområdet. Sverige bör i sin Europapolitik fortsätta att ge sitt stöd till Europarådet och dess organ. En arbetsfördelning mellan Europarådet och Europaparlamentet bör eftersträvas. Värdefullt i Europarådets arbete är också dess strävan att främja demokrati och mänskliga rättigheter även utanför Europa. Kontakterna med Latinamerika t.ex. är väl utbyggda. En resolution har antagits av den parlamentariska församlingen om betydelsen av att främja de mänskliga frioch rättigheterna i biståndssamarbetet. Sverige har en hel del att lära av denna rekommendation. Sambandet mellan en demokratisk och en ekonomisk och en social utveckling betonas i denna kraftigt. Alltför länge har demokratimålet eftersatts i svensk biståndspolitik. Nu betonas det av alla partier. Låt oss då tillse att det svenska biståndet får en sådan utformning att det på ett konkret sätt stödjer en demokratisk utveckling i tredje världen. Denna linje är inte minst viktig i kontakterna med södra Afrika. Den ensidiga bojkottlinje som regeringen nu tyvärr valt får inte medföra att Sveriges möjligheter och intresse för att stödja den demokratiska oppositionen i Sydafrika försvagas. Det är framför allt inne i Sydafrika som kampen mot det avskyvärda apartheidsystemet måste vinnas. Sverige måste enligt vår mening öka sina ansträngningar och insatser för att stödja dem som kämpar mot apartheid. För detta arbete krävs kontakter, inte isolering. Det omfattande svenska biståndet till Vietnam är klandervärt bl.a. mot bakgrund av Vietnams fortsatta ockupation av Kampuchea. Den vietnamesiska ockupationen av Kampuchea strider lika mycket mot folkrätten som Sovjets invasion i Afghanistan. I det ena fallet stödjer Sverige ockupationsmakten, i det andra söker vi ge humanitär hjälp till motståndsrörelsen. Logiken i den svenska linjen är inte helt klar. Herr talman! Det är viktigt för Sverige, som ett litet land, att stödja folkrättens principer både när det är bekvämt och när det är obekvämt. Att mäta olika mått inom utrikespolitikens ram skadar vår egen utrikespolitiska trovärdighet.

Herr talman! I sin deklaration betonade utrikesministern den internationella folkrättens betydelse för de små nationerna. Det är viktigt och riktigt att utrikesministern gör denna deklaration. Tyvärr har regeringen glömt bort denna viktiga del av vår internationella framtoning i sektorn fredlig samexistens under väldigt lång tid. Det är länge sedan Sverige gjorde några mer vägande inlägg i den internationella debatten på folkrättens område. Detta är markerat också genom att UD:s folkrättsexpert hoppat av från sitt jobb och hänvisat till att regeringen och UD inte längre visar intresse för folkrättsfrågorna. Jag delar uppfattningen om detta bristande intresse, och jag skall utveckla detta närmare. Sverige har en lång tradition då det gäller arbetet att uppnå fred och samförstånd i världen. Redan före andra världskrigets utbrott gjorde vi många uppmärksammade insatser i Nationernas förbund och andra internationella organ i medlande roller för att rädda världsfreden. Sverige grundlade också en tradition på folkrättens område genom starka insatser internationellt. Till sitt innehåll har detta inneburit att vi hävdat uppfattningen att anslutningen till ett för hela ”statssamfundet” gemensamt normsystem verksamt kan bidra till att undanröja risker för konflikter och i värsta fall krig mellan folken. Sverige har också alltid betonat folkrättens avgörande betydelse gentemot de militärt och ekonomiskt starkare stormakterna. De små nationernas suveränitet och bestämmanderätt över sitt eget territorium har varit en ledstjärna för Sveriges agerande i internationella sammanhang. Den uppfattningen framgick också av utrikesministerns deklaration. Arbetet för att trygga folkrätten och verka för en humanisering av krigets lagar hade sedan sin intensivaste period här i Sverige under 1970-talet. Den av regeringen tillsatta folkrättsdelegationen, bl.a. under ledning av Alva Myrdal under lång tid, deltog intensivt i det internationella förhandlingsarbetet i dessa för den svenska profilen i folkrättsoch nedrustningssammanhang betydelsefulla frågor. Det internationella arbetet ledde 1977 fram till de s.k. tilläggsprotokollen till 1949 års Gen&vekonventioner. I dessa båda tilläggsprotokoll fastläggs ett antal viktiga nya regler gällande humanitet i krigföringen — ett förstärkt skydd för civilbefolkningen, regler angående ockupation osv. Sverige ratificerade under år 1979 de båda tilläggsprotokollen. Därigenom aktualiserades för svensk del en rad frågor inom folkrättens område. Det gällde i första hand tolkningen av vissa regler, spridning av protokollen samt undervisning om de nya reglerna och deras tillämpning. Staternas skyldigheter finns fastslagna i särskilda artiklar i protokollen. Det var huvudsakligen med anledning av att Sverige ratificerade de båda tilläggsprotokollen som folkrättskommittén tillkallades i slutet av 1978. Kommittén med hovrättspresident Carl-Ivar Skarstedt som ordförande lämnade den 1 juni 1984 sitt slutbetänkande, Folkrätten i krig, till försvarsministern. Folkrättskommitténs slutbetänkande anses vara en av de största och mest kvalificerade folkrättsliga utredningar som gjorts i detta land. Kommittén kommer inte enbart med förslag till olika nyordningar och nyorganisationer utan tolkar också komplicerade folkrättsliga regler. Betänkandet har redan kommit att spela stor roll i den folkrättsliga undervisningen i vårt land. Kommitténs förslag och andra uttalanden berör många myndigheter och organisationer inom det svenska totalförsvaret: försvarsmakten, Svenska röda korset, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, räddningsverket, överstyrelsen för civil beredskap och universiteten. Denna uppräkning visar vilka stora ansvarsområden det gäller och hur viktigt detta arbete är. Sverige hade en framträdande roll under det mångåriga internationella konferensarbete som låg bakom tillkomsten av de båda tilläggsprotokollen i Geneve. Det fortsatta svenska engagemanget inom detta område och inte minst det inom denna del av den folkrättsliga materian unika dokument som folkrättskommitténs slutbetänkande anses utgöra anser jag måste fullföljas. Det är också vad man väntar sig i utlandet. De lösningar av olika problem och frågeställningar som Sverige kommer fram till kan därför antas bli till god ledning och rent av bli mönsterbildande såväl vid tillämpningen av tilläggsprotokollens regelsystem som vid de fortsatta strävandena att vidareutveckla den internationella humanitära rätten. Det finns också ett klart samband mellan folkrätten och svensk säkerhetspolitik. Folkrätten innebär ett skydd för ett litet neutralt land även under konfliktsituationer och krig. I regeringen är det utrikesoch försvarsdepartementet som har ansvaret för att folkrättskommitténs slutbetänkande omsätts i beslut och andra åtgärder. Efter beslut i försvarsdepartementet har man bildat ett rådgivande utskott för utbildning och tillämpning av folkrättens regler i krig. Utskottet hade sitt första sammanträde i mars 1986. Vid detta sammanträde drog man upp riktlinjerna för utskottets närmast liggande uppgifter. Mot denna bakgrund finns det anledning att med oro konstatera att arbetet för att i beslut och andra åtgärder omsätta förslagen i folkrättskommitténs slutbetänkande ännu inte har kommit längre än att folkrättsdelegationens rådgivande utskott inrättats efter ett beslut av regeringen. Utbildningen av juridiska rådgivare åt militära chefer skall också komma i gång genom överbefälhavarens försorg. Snart har det gått tio år sedan tilläggsprotokollen tillkom och tre år sedan folkrättskommitténs slutbetänkande lämnades och ingenting ytterligare har hänt. Riksdagen har all anledning att begära information om vad som har hänt sedan Sverige 1979 genom beslut av riksdagen ratificerade de båda tilläggsprotokollen. Det är betänkligt att den mångfald av frågor som folkrättskommitténs betänkande innehåller inte har behandlats med den kraft och det engagemang som ämnet så väl motiverar. Det är också mot denna bakgrund anmärkningsvärt att det i Sverige satsas påtagligt små resurser på forskning och utbildning på detta område. Vid de juridiska fakulteterna finns totalt endast en renodlad folkrättsprofessur, i Uppsala, medan folkrätten i övrigt, it.ex. Stockholm och Lund, företräds av professorn i internationell rätt, som också har att svara för det rent inomstatliga ämnet internationell privaträtt. Vid en jämförelse med förhållandena i andra länder ter sig avsaknaden av en professur i folkrätt som ytterst anmärkningsvärd. Det finns också andra tecken på att UD är i färd med att nedrusta sitt kunnande på folkrättens område. Detta är att beklaga. Det minskar Sveriges kunnande och initiativförmåga på folkrättens område och försvagar Sveriges auktoritet på nedrustningens område, som alltid har varit prioriterat av samtliga svenska regeringar — mellan två krig och efter det senaste världskriget. Det finns all anledning för regeringen att med kraft ta tagifolkrättsfrågorna. Man borde kunna förvänta sig att en proposition på de sakligt underbyggda och ännu aktuella förslag som folkrättskommitténs betänkande innehåller läggs fram för riksdagen. En professur i folkrätt bör också inrättas, och folkrättsarbetet i UD bör få de resurser som möjliggör meningsfulla insatser på ett, för en liten nation som Sverige, så betydelsefullt område. Herr talman! Utrikesdebatten i dag har också behandlat ämnen som vår vapenexport. Jag vill bara understryka några saker i det sammanhanget utöver vad mitt partis företrädare Ingemar Eliasson tidigare sagt. För att denna typ av oro och begynnande misstro mot politiker skall kunna undanröjas fordras att regeringen går till botten i de olika ärendena och öppet redovisar för svenska folket vad som hänt. Skrämmande exempel från andra länder visar hur även starka nationer kan skakas i sina grundvalar om inte sanningen redovisas. En sådan känslig affär är naturligtvis alla turerna kring Sveriges vapenexport. Strävan efter fred och samförstånd mellan olika nationer sitter djupt i den svenska folksjälen. Av den orsaken är det naturligt att rykten om att Sverige säljer vapen till krigförande nationer och terrorregimer väcker oro och vrede. I avsaknad av klara och entydiga besked om motsatsen sätter många sin tilltro till de illavarslande ryktena. Om Boforsbolaget smugglat vapen till länder som är involverade i krigshandlingar är detta en sak för tullen och polisen att utreda, och om någon är skyldig skall vederbörande ställas inför domstol. I den processen skall inga politiska makthavare ingripa, endast stå till polisens förfogande för upplysningar om så erfordras. För den svenska vapenexporten finns i dag klara regler. All vapenexport är förbjuden, men dispens kan ges av regeringen för export till neutrala, politiskt stabila länder. Export av vapen till länder som är indragna i krigshandlingar eller där det finns risk för att så kommer att ske får inte godkännas av en svensk regering. De allt tätare uppgifterna om att svenska vapen, och detta i betydande omfattning, finns t.ex. hos krigsmakterna i Iran, Dubai, Bahrein och Libyen betyder, om uppgifterna är riktiga, klara brott mot reglerna för den svenska vapenexporten. Huruvida någon regeringsmedlem i olika regeringar känt till dessa förhållanden har konstitutionsutskottet att utreda. I detta utredningsarbete måste regeringen beredvilligt hjälpa till genom att öppet redogöra för av den kända förhållanden. Halvsanningar och oklara besked bidrar bara till att öka misstron hos allmänheten. Regeringen måste också med det snaraste se över reglerna för vår vapenexport och kontrollapparaten för att dessa regler sedan skall kunna efterlevas. En vitbok bör också ges ut med en öppen redovisning av vår export av vapen. Det är av yttersta vikt, bl.a. för trovärdigheten i våra strävanden för nedrustning, att misstron mot den svenska vapenhandeln undanröjs. Herr talman! På biståndsområdet finns det också oroande inslag. Aktioner från SIDA:s ledning för att tysta obekväm kritik av vår biståndsverksamhet hör inte hemma i svensk demokrati. Felaktiga och vilseledande uppgifter under frågestunder i riksdagen utgör också hot mot biståndsverksamheten i stort. Kravet på att mänskliga rättigheter skall respekteras vid rekryteringen och behandlingen av arbetskraften vid skogsavverkningarna i samband med Bai Bang-projektet är ett inflammerat diskussionsämne, och den borgerliga oppositionen i riksdagen har krävt att ärendet skall klarläggas och förbättringar i skogsarbetarnas levnadsvillkor skall göras. Efter många debatter i ärendet och med samstämmiga oroande uppgifter från Vietnam som bakgrund har biståndsministern nu tillsatt en utredning som skall lägga fram fakta i ärendet. Utredningen beräknas bli klar till hösten. I dagarna har biståndsministern själv besökt Vietnam och Vinh Phuprovinsen för att själv bilda sig en uppfattning om skogsarbetarnas villkor. Jag tycker detta är ambitiöst och riktigt, men jag finner det inte särskilt välbetänkt att efter ett kort besök på ort och ställe och ett fåtal intervjuer fälla omdömen om villkoren för skogsarbetarna — detta mot bakgrunden av att professor Rita Liljeström skall lägga fram sin utredning till hösten. Herr talman! Jag har tagit fram ett par exempel inom Sveriges utrikesförvaltning där oklara regler, bristande kontroll, brister i informationen och bristande öppenhet i redovisningarna skapat ett klimat för misstro och ryktesspridning. Det är inte bra för gamla Sverige att den andan kommer smygande; det blir då ett sjukt samhälle. Ännu är det inte för sent att rätta till saker och ting i detta hänseende, och vi politiker har ett särskilt ansvar för ärliga och öppna redovisningar av vårt handlande, även när vi har gjort fel. Det skapar respekt. I de frågor där jag påvisat oro och misstro har regeringen den största möjligheten att återställa förtroendet genom en öppen attityd och en dokumenterad vilja att rätta till där något har gått snett.

Herr talman! En av de grundläggande principerna i svensk utrikespolitik är värnet om de små staterna. I ESK-processen betonas starkt att de 35 stater som deltar har lika rättigheter och skyldigheter. Oavsett storlek har varje land möjlighet genom den rådande consensusprincipen att säga nej till ett förslag och därmed förhindra dess verkställighet. Sverige fäster stor vikt vid ESK-processen. Vi tror på dess möjligheter att skapa avspänning och förtroende i Europa. Vi tror på de små staternas möjligheter att ge konstruktiva bidrag härtill. Jag har just kommit tillbaka från ESK-mötet i Wien. Jag fann stämningen där optimistisk. Den nya sovjetiska öppenheten kan ge möjlighet till nya vinklingar i förhandlingarna, även om alla signaler från Moskva ännu inte tycks ha nått fram till Wien. Jag fann dock situationen när det gäller det framtida nedrustningsarbetet oroande. Det har kommit in ett nytt element i diskussionerna. NATO och Warszawapakternas medlemsstater — 23 stycken — har särskilda möten i samband med ESK. Flera av dem anser att frågan om nedrustning i Europa är en fråga för paktstaterna och inte för de neutrala och alliansfria staterna — de s.k. NN-staterna — till vilka Sverige hör. Det är ett märkligt synsätt. Frågan om avspänning och nedrustning i Europa är en fråga för alla Europas stater, oavsett om de är anslutna till någon pakt eller är neutrala. Schweiz, som också hör till de neutrala, manifesterar sitt bristande intresse för multilaterala förhandlingar. Detta land vill ej att nedrustningsfrågor diskuteras inom ESK och skiljer därmed ut sig från NN-gruppen. Denna splittring inom NN-gruppen minskar NN-staternas inflytande. Diskussionen och osäkerheten om hur de framtida nedrustningsförhandlingarna skall bedrivas leder inte bara till minskad makt för NN-staterna utan äventyrar också hela ESK-processens framtida möjligheter. Styrkan i ESK-processen är just att praktiskt taget alla de europeiska staterna deltar och tillsammans fattar beslut som är av betydelse för Europas framtid. Jag skulle önska att utrikesnämnden diskuterade den aktuella och framtida situationen när det gäller nedrustningsförhandlingar i Europa. Hanteringen av denna fråga är av betydelse för hela det fortsatta ESK-arbetet. Eftersom detta berör en våra grundläggande utrikespolitiska principer, om de små staternas möjligheter att delta i och påverka nedrustningsförhandlingar, skulle jag faktiskt vilja be utrikesministern att överväga om inte utrikesnämnden borde analysera och diskutera den aktuella situationen. Skulle förutsättningarna för de följande förhandlingarna förändras kommer det inte att bli någon Stockholmskonferens nr 2. Jag tycker att vårt eget agerande inte är särskilt klokt när det gäller frågan om lokaliteter. Vi vet att Stockholmskonferensen fick utomordentliga lovord. Bl. a. prisades lokaliteterna och det centrala läget. Möjligheten att komma tillbaka till Sergels torg hade säkert lockat många delegationer. Att tänka sig nya lokaliteter, eventuellt en bit ut i periferin, är föga lockande. Från centerpartiet har vi på olika sätt agerat för att Sverige och Stockholm skulle placera sig på kartan för internationella konferenser. Vi såg därvid Stockholmskonferensen som en inkörsport, men varken regeringen eller Stockholms kommun har insett vikten av detta. Då får man också finna sig i resultatet: att Sverige kan bli akterseglat. Herr talman! Jag skall ta upp en fråga och en utveckling som jag känner oro för och som också har berörts här tidigare i dag. Jag gör det inte i något polemiskt syfte utan för att medverka till en medvetenhet och till ökat ansvarstagande från oss alla. Sverige har genom åren förvärvat ett gott anseende utomlands. Enligt min mening finns det risk för att detta anseende håller på att naggas i kanten, och vår trovärdighet håller på att få sig en törn. Vi har just nu många företeelser i vårt samhälle med negativa förtecken. Vi hade tidigare — på regeringens tillskyndan — en debatt om sänkning av enprocentsmålet när det gäller vårt bistånd. Från Sverige talades i högtidliga sammanhang om stöd till de sovjetiska judarna och nödvändigheten av att de fick utresetillstånd från Sovjetunionen. Men när de fick det var de inte välkomna till Sverige. I debatten om vapenhandelsfrågorna finns inslag av dubbelmoral. Utredningen om Palmemordet har negativt påverkat bilden utåt av svensk polis och svenskt rättsväsende. En hel folkgrupp — kurderna — har kommit i kläm här i Sverige efter mordet. Jag anser däremot inte att Sveriges solidaritet med de fattiga och de förtryckta har urholkats. Nästa månad lägger vi här i kammaren åter fast ett ambitiöst biståndsprogram, där vi står enade i vårt arbete för solidaritet. Men hur är det med vår solidaritet med flyktingar som kommer till Sverige? Behandlingen av familjen Malik från Pakistan är omänsklig. Det är ovärdigt Sverige att agera så som har skett. Dessa skeenden skapar en otrygghet bland oss vanliga människor här i Sverige. Det innebär också att vårt förtroende för myndigheter urholkas. Stabiliteten i samhället ersätts av osäkerhet. Allt detta bidrar också till att underminera vårt internationella anseende. Många får ta på sig skulden: regering, myndigheter, politiker. Men en sak är säker: ansvaret för att stabilisera vårt samhälle, att förbättra vårt internationella anseende — det åvilar oss alla! Här instämmer jag helt med vad utrikesministern sade när han talade om allas vårt ansvar för att ge en klarare bild utomlands av Sverige. Vi politiker måste ta vårt ansvar att ständigt informera inom och utanför våra partier om det oerhörda behovet ute i världen av stöd och hjälp, om behovet av öppna dörrar mot dem som lider och har det svårt. Vi måste informera om solidariteten som något av det viktigaste i världen människor emellan, den solidaritet som kan minska orättvisorna och som är en av vägarna för att bygga en värld i fred. I FN-stadgan läggs de folkrättsliga grunder fast som reglerar förhållandena mellan stater och folk. De innefattar bl.a. folkens rätt till självbestämmande och staternas territoriella integritet. Dessa folkrättsliga grunder borde vara ett skydd för de mindre staterna gentemot stormakterna. Men både USA och Sovjetunionen sätter sig över dessa grundläggande principer. Det är utomordentligt allvarligt när två stormakter på sätt som sker överträder de regler de själva har accepterat som medlemmar i FN. I kraft av sin råa styrka utövar de våld mot sina svagare grannar. Jag tänker på USA:s övergrepp mot Nicaragua, där t.o.m. Internationella domstolen har lagt fast att USA:s agerande strider mot folkrätten. Jag tänker självfallet på Sovjetunionens krig mot Afghanistans folk. Det är också ett exempel på stormaktens förakt för ett litet folks vilja att självt bestämma över sitt öde. Vid ett besök i afghanska flyktingläger som jag gjorde nyligen såg jag det enorma behov av stöd som finns bland de 3 miljoner flyktingar som lever sitt liv i flyktingläger i Pakistan. Men jag såg också deras kampvilja, deras förhoppningar om att få komma tillbaka till sitt land. Kriget har orsakat svält i olika delar av Afghanistan. Tillgång till bra utsäde är en viktig förutsättning för att avhjälpa bristen på mat. Centerns fredsråd startar därför i dagarna en insamling till ett utsädesprojekt i Kunardalen i Afghanistan. Också Marocko är en av de stater som också gör sig skyldiga till övergrepp mot en mindre grannstat, det gamla Västra Sahara. Genom ett grymt krig strävar Marocko efter att få så stor kontroll över landet att man kan utvinna de mest värdefulla naturtillgångarna. Det sahariska folket får ekonomiskt stöd från Sverige — det behöver detta stöd, och det behöver även vårt moraliska stöd. I Turkiet fortsätter kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Även om förhållandena har förbättrats sker fortfarande godtyckliga arresteringar, och det förekommer tortyr vid polisförhör. Turkiet tvångsförflyttar kurder i tusental, och kurderna utsätts för bombningar. Diktaturer i olika delar av världen fortsätter sitt förtryck. Khomeiniregimen överträffar alla i grymhet. Iran-Irak-kriget hjälper till att hålla en förtryckarregim vid makten. Kriget är väsentligt för den iranska regimen. Social välfärd och omsorg om medborgarna kommer i sista hand, och i kriget fortsätter bombningarna mot civila mål. Det brukar sägas om oss svenskar, herr talman, att vi bara kan tala om en fråga i taget. Chile är ett exempel på detta. I dag engagerar vi oss framför allt mot apartheid och för frågan om Sydafrikasanktioner, och det är naturligtvis viktigt, men vi tycks varken se eller höra vad som händer i Chile. Chiles export till Sverige ökar mycket kraftigt. Chile ärt.ex. i dag — hör och häpna — den största exportören av skogsråvaror till Sverige, medan Chile 1985 inte alls hade någon sådan export. Vår fruktimport från Chile har fördubblats under 1986. Men Chile är fortfarande samma gamla militärdiktatur som när vi på 1970-talet genomförde en del begränsade handelsbojkotter mot landet. Det får inte gå till så att vi minskar importen från Sydafrika och i stället ökar importen från Chile — vi får inte vara så enögda. Vi måste på nytt ta upp och diskutera situationen i Chile och vår starkt ökande import därifrån. En sak vet vi, och det är att förtrycket har samma ansikte var det än förekommer, och det är kvinnor och barn som drabbas mest av förtrycket. Folkrätten värnar också om de mänskliga rättigheterna, men, som Stig Alemyr sade, vi får anledning att återkomma till dessa frågor när vi senare här i kammaren skall diskutera dem separat. Det finns som väl är, herr talman, också en positiv utveckling ute i världen. Diktaturer går under. Nya länder tar sina första svåra steg på demokratins väg. Med mjukhet, värme och blommor gjorde Corazon Aquino revolution i Filippinerna och störtade Ferdinand Marcos. Med styrka och kraft arbetar hon nu för att införa ett demokratiskt system. Jag studerade i början av året situationen i Filippinerna och fick en inblick i hur oerhört svår och labil situationen är och hur motsättningarna har vuxit i landet under Marcos tid. Senast i dag på morgonen fick vi höra om angreppet mot en militärakademi i Filippinerna — ett nytt bevis på oron och instabilitetenilandet. Europa bör öppna sin marknad för filippinska varor. Sverige bör stödja Filippinernas ekonomiska utveckling, och vi bör också ge filippinarna vårt moraliska stöd i deras arbete på att bygga upp en demokrati.

Herr talman! Det heter att detta är en debatt, och därför tänkte jag inledningsvis ta upp några av de frågor som Gunnel Jonäng berörde i sitt anförande. Gunnel Jonäng kritiserade svenska regeringen och Stockholms kommun för att de inte har insett hur viktigt det är att Stockholmskonferensens andra fas kommer att äga rum här i Stockholm. Jag tror nog att det finns ett intresse inom alla partier och på alla händer av att den andra fasen av konferensen anordnas i Stockholm. Det är emellertid inte vi i Sverige som avgör, och jag tror inte heller att det är de lokalfrågor som Gunnel Jonäng tar upp som är avgörande, utan det är en hel del andra faktorer, bl.a. vilka politiska lösningar man kommer fram till. Även om organiserandet av den första fasen lyckades mycket bra kan det vara svårt att få alla de andra 34 länderna att gå med på vad de betraktar som en utlokalisering av konferensen till Stockholm. Vad sedan gäller Gunnel Jonängs tal om att Sveriges internationella anseende urholkas tycker jag att hennes exempel var litet dåligt valt, när hon tog upp ett enskilt flyktingfall. Jag vill påstå att Sveriges anseende är utomordentligt gott i de sammanhangen. Vi har världens kanske mest generösa flyktingpolitik; vi tog emot 17 000 flyktingar i fjol. T.o.m. 200 svenska kommuner ställer upp för att hjälpa till att ta hand om flyktingarna. Jag skulle därför vilja vädja till Gunnel Jonäng att inte försöka göra partipolitik av enskilda flyktingfall. Myndigheterna befinner sig alltid i ett underläge i den debatten, eftersom de inte öppet kan redovisa alla de fakta som ligger bakom de utredningar som har resulterat i beslut som Gunnel Jonäng kanske finner mindre lyckade. Herr talman! Den säkerhetspolitiska situationen i Norden är av central betydelse för svensk utrikespolitik. Vår utrikespolitik är i sin tur en betydelsefull del av det säkerhetspolitiska mönstret i Nordeuropa. Det ökade intresse som de båda militärblocken ägnar det nordiska området orsakas av den militärtekniska utvecklingen. Kolahalvön är av stor strategisk betydelse för Sovjetunionens luftförsvar och som bas för de kärnvapenbestyckade ubåtar som garanterar Sovjet andraslagsförmåga i den globala terrorbalansen. Dessa strategiska ubåtar har ökat USA:s intresse för Norska havet och Ishavet. Den framskjutna offensiva marinstrategi, som tycks dominera tänkandet bland de amerikanska amiralerna, gör haven norr om Skandinavien till ett område där supermakterna nu är inbegripna i en rustningsduell. NATO har ett betydande strategiskt övertag, eftersom angränsande kust och flygbaser är av stor betydelse för det moderna marina kriget. Kolahalvön är sårbar, och ett framflyttat försvar, dvs. söderut längs den norska kusten, skulle vara till stor fördel för Sovjet. Detta är i korta drag bakgrunden till NATO:s och Warszawapaktens ökade intresse för den nordligaste delen av Skandinavien. Försvarskommittén konstaterade att vid kris och krig i närområdet har vårt läge blivit mera utsatt och att risken ökat för att vi i ett tidigt skede kan bli indragna i en stormaktskonflikt. Däremot anses inte risken för krig i vår del av världen ha ökat. En tämligen stabil balans råder i Europa. Det är inte helt lätt att föra en säkerhetspolitisk diskussion på det nordiska planet. Nordiska rådet har hittills byggt på förutsättningen att säkerhetspolitiken inte tas upp till diskussion. De nordiska NATO-länderna har starkt begränsad rörelsefrihet, därför att de garantier om stöd som alliansen skall ge dem är litet osäkra och påverkas av det politiska agerandet i Oslo och Köpenhamn. Finland har genom fredsavtalet och sin vänskapsoch biståndspakt med Sovjet klara restriktioner för sitt handlande. Formellt har Sverige störst frihet, men vi måste ständigt vara lyhörda och ta hänsyn till förändringar i vår omgivning. Våra närmaste grannländers utsatta geopolitiska läge påverkar starkt vår politik och våra åtgärder. Den reala ökning av våra militärutgifter som regeringen nu föreslår är en konkret illustration till detta faktum. Något som komplicerat vår situation är att militärallianserna numera operativt torde betrakta det nordiska området som en enhet. Därmed ökar behovet av samnordiskt agerande och ömsesidigt hänsynstagande — inom ramen för våra länders olika säkerhetspolitiska bindningar. Vi bör utnyttja de möjligheter som finns, att i samverkan bevara Norden som ett militärt lågspänningsområde. Det som under 1980-talet mer än något annat gjort det möjligt att på många olika nivåer föra en säkerhetspolitisk diskussion mellan de nordiska länderna, har varit förslaget att göra Norden till en kärnvapenfri zon. Zonförslaget har hittills haft sitt största värde i att det stimulerat till en samnordisk säkerhetspolitisk debatt. Den har ökat intresset och höjt kunskapsnivån i våra länder för de hot och de faror som vi måste försöka hantera i framtiden. Debatten har också ökat medvetenheten i alla nordiska länder för hur beroende vi är av varandras säkerhetspolitik. Många har kommit till insikt om, att det bara är genom samnordiskt agerande som vi kanske kan påverka den utveckling som fört Norden närmare centrum i stormaktskonfrontationen i Europa. Norden gemensamt kanske kan bidra till att något höja kärnvapentröskeln. Den chansen får vi inte försitta. Därför måste diskussionen om en kärnvapenfri zon i Norden hållas i gång. Tiden räcker inte för att här ge bakgrunden till dagens zondebatt, utan jag får nöja mig med några, som jag tror, aktuella argument. Vi hoppas att de nordiska utrikesministrarna nu äntligen skall tillsätta den ämbetsmannakommitté som skall ta fram underlag för ett framtida samnordiskt agerande i denna sak. Att Island har speciella säkerhetspolitiska problem skall förhoppningsvis inte hindra den isländska regeringen från att delta i sådana överläggningar. Samtal mellan diplomater i en förberedande kommitté innebär ju inga bindningar. Det bör rimligen ligga i Islands nationella intresse att även säkerhetspolitiskt markera sin nordiska hemvist. Som ett resultat av den samnordiska parlamentarikerkonferensen, som hölls i Köpenhamn i november 1985, har en informell nordisk parlamentarikergrupp arbetat med att formulera samnordiska ståndpunkter, som kan utgöra en grundval för det fortsatta arbetet med zonförslaget. Ett 20-tal partier från de fem nordiska parlamenten har deltagit och de representerar majoriteter i samtliga dessa parlament. Tyvärr har högerpartierna i de nordiska NATO-länderna och i Sverige tackat nej till att delta. Sverige har representerats av centerpartiet, vpk och socialdemokraterna. Ett textutkast som kan bli grundvalen för en fortsatt nordisk diskussion är nu ute på remiss i de deltagande partierna. Knut Frydenlund tog några veckor före sin alltför tidiga död ett initiativ, som kan föra zonfrågan ett stort steg framåt. Jag är övertygad om att hans efterträdare Thorvald Stoltenberg kommer att agera i samma anda. Frydenlund konstaterade att om de nordiska NATO-medlemmarna skall kunna delta i ett zonarrangemang, måste det klargöras vilken roll kärnvapnen i framtiden kommer att spela inom NATO-försvaret. Norge avser därför att inom NATO ta upp en diskussion om alliansens kärnvapenberoende och begära att frågan utreds. Kåre Willoch, numera ordförande i Stortingets utrikesutskott och som alltid mycket lojal med aktuella åsikter i Washington, gick genast till motattack mot Frydenlund. Enligt Willoch måste man börja med att säkra balansen mellan de konventionella styrkorna i öst och väst. Först därefter kan man ge avkall på kärnvapnen. Det blir en katastrof om man tar dessa frågor i fel ordningsföljd. Sedan tillägger Willoch: ”Sovjet har en meget betydelig overvekt i konventionelle styrker i Europa.” Detta är i koncentrat högerns sakliga invändning mot en ändring av NATO:s kärnvapenstrategi i Europa och mot att mellan de nordiska NATO-länderna föra realdiskussioner om en kärnvapenfri zon. Synpunkter av samma innehåll som Willochs har här i kammaren framförts av moderaterna. Allt fler västliga bedömare går nu öppet emot de traditionella åsikterna om östs stora övertag i fråga om konventionella styrkor i Europa. The London Institute for Strategic Studies, som anses allmänt pro-västligt i sina bedömningar, har nu under en rad år kommit till slutsatsen, att den samlade konventionella balansen mellan NATO och Warszawapakten är sådan, att ett militärt angrepp skulle vara ett högst riskfyllt företag för båda sidor, eftersom ingendera parten har tillräcklig samlad styrka för att garantera seger. En rapport från det ansedda Brookings Institute i Washington i fjol konstaterade att den konventionella balansen inte bara är nära jämvikt utan t.o.m. i västs favör. Ordföranden i USA-senatens utrikesutskott, Claiborne Pell, har gett uttryck för liknande uppfattningar. Egentligen är det här inte särskilt egendomligt eftersom NATO:s samlade BNP är ungefär fyra gånger så stor som Sovjetunionens. Det betyder, att även om Sovjet använder en större andel av sina resurser på militära rustningar, så kommer man ändå på efterkälken. Det är svårt att göra annat än grova kalkyler på de totala militärutgifterna, men enligt SIPRI:s årsböcker torde västalliansens militära kostnader vara ungefär dubbelt så stora som Warszawapaktens. Detta har gällt under många år och NATO har därigenom byggt upp en styrka, som mycket väl kan mäta sig med östsidans. De 16 NATO-staterna utgör den starkaste, ekonomiskt mest stabila och folkrika allians världen någonsin skådat. Det är en gåta varför de politiska ledarna för denna allians inte agerar med större självförtroende och frigör sig från det trauma, som det kollektiva självmordshotet om förstaanvändning av kärnvapen nu utgör i dagens Europa. Allt fler — även militära bedömare — menar att NATO:s kärnvapenoption inte är ett trovärdigt hot, och därför gör mer skada än nytta för försvaret av de västliga demokratierna. Det politiska beroendet av slagfältskärnvapen börjar i dagens Västeuropa alltmer uppfattas som en belastning. Frydenlunds initiativ ligger därför rätt i tiden. Willoch däremot har inte följt med sin tid, när han bygger sitt försvar av NATO:s obsoleta kärnvapendoktrin på myten om östsidans enorma konventionella övertag. Här i Sverige har ÖB haft regeringens uppdrag att göra en studie av de militärstrategiska, militäroperativa och militärtekniska förhållandena i Centraleuropa. ”Europaprojektet” har under två år engagerat den bästa expertis vi har på området, med tillgång till all den information vi har lyckats samla. Flera av deras rapporter är hemliga, men i januari publicerades en sammanfattning av slutrapporten. Det ÖB delger oss är mycket intressant läsning. Det ständiga talet om hotet från östs enorma konventionella övertag bland de grupper som jag brukar kalla ”det moderat-militära komplexet” borde nu dämpas. Svenska Dagbladet har i sin självupptagenhet undvikit en redovisning av Europaprojektets slutrapport. Försöker redaktörerna tiga ihjäl ÖB:s redovisning, eftersom den inte stämmer med de fördomar som de med sådan frenesi propagerar? ÖB konstaterar att det inte går att ge ett enkelt och entydigt svar på frågan om det föreligger militär jämvikt mellan Warszawapakten och NATO. Warszawapakten har visserligen större markstyrkor, främst stridsvagnsförband, som kan användas för en offensiv, men NATO har starkt pansarvärn och väsentligt starkare flygstyrkor. Studien framhäver flygkrigets avgörande betydelse för styrkebalansen. I ett längre rustningsperspektiv tycks tendensen vara ett ökande tekniskt försprång för NATO, vars ekonomiska potential ju är flera gånger större än Warszawapaktens. Herr talman! Med det här inlägget har jag velat bidra till det politiska upplysningsarbete som krävs för att ta död på myten om östs enorma konventionella övertag i Europa. Starka intressen vill hålla denna myt vid liv — bl.a. de i vårt land som ständigt kräver kraftigt ökade satsningar på det militära försvaret. En mer realistisk bedömning av de konventionella styrkerelationerna mellan NATO och Warszawapakten håller nu på att breda ut sig i Västeuropa. Därmed måste den NATO-strategi som bygger på förstaanvändning av kärnvapen i Europa så småningom överges. Den processen kan ta några år. Vi som engagerat oss i arbetet för att göra Norden till en kärnvapenfri zon upplever i dag att tiden arbetar för vår sak.

Herr talman! Sture Ericson och jag var ju båda delegater vid Stockholmskonferensen, och vi vet hur de europeiska delegationerna uppskattade lokaliteterna i det förutvarande riksdagshuset vid Sergels torg. Vi kan nog tillsammans ge en eloge till regeringen, till UD och till den svenska delegationen för det väldigt fina värdskap som utövades. Jag vet att — och det tror jag att även Sture Ericson vet — många delegationer med stor glädje skulle ha kommit tillbaka till Stockholm. Men utvecklingen på lokalitetsområdet försvårar naturligtvis detta. Det är riktigt som Sture Ericson säger att anordnandet av en Stockholmskonferens 2 beror inte främst av lokaliteterna utan framför allt av utvecklingen nere i Wien. Jag tog upp den frågan speciellt i mitt anförande och framhöll att många stater har önskemål om att nedrustningsförhandlingarna skall föras mellan de stater som är anslutna till pakterna och att ESK skall arbeta vid sidan om samt att det skall ske en kommunikation däremellan. Naturligtvis spelar det här in i betydande omfattning. Sture Ericson sade att vi har världens generösaste flyktingpolitik. Det är riktigt att vi har en generös flyktingpolitik, men låt oss tillsammans värna den politiken och vara rädda om den. Är politiken bra skall vi ju inte försämra den, och därför måste vi ständigt analysera situationen och se vad som händer. Vi måste ständigt penetrera fallen och undersöka hur flyktingpolitiken följs upp här hemma, hur vi bemöter dem som söker asyl osv. Jag drev nu inte, anser jag, mycket partipolitik i mitt anförande, för jag tyckte att hela den här utrikespolitiska debatten i hög grad hade präglats av samförstånd, och jag ville försöka vara en röst som gav uttryck åt detta samförstånd. Att man för fram ett speciellt exempel kan ändå inte hänföras till partipolitik, såvitt jag förstår.
Herr talman! Gunnel Jonäng backar nu i sin kritik när det gäller Stockholmskonferensens andra fas och håller med mig om att det inte är lokalfrågorna som avgör om konferensen kommer till Stockholm eller inte. Så förhåller det sig. Vi kommer att lösa lokalfrågan, om de 35 staterna nere i Wien bestämmer sig för att hålla den andra fasens sammanträden i Stockholm. Lokalfrågan blir inget stort och avgörande problem för oss. Det är riktigt att det är den politiska utvecklingen i de förhandlingar som nu förs som avgör om Stockholm är en lämplig lokaliseringsort eller inte. Det är bara att beklaga att framför allt USA driver linjen att de neutrala skall hållas utanför diskussioner om nedrustning och att man bara skall föra förhandlingar om förtroendeskapande åtgärder när de neutrala är närvarande. Härvidlag finns alla åsikter företrädda i västgruppen. De neutrala vill vara med, men även den gruppen är — som Gunnel Jonäng sade i sitt första anförande -— litet splittrad. Schweizarna driver en egen linje. Vi får väl se vart den här förhandlingen leder. Vi skall nog inte ännu ge upp våra ansträngningar att föra också nedrustningsdiskussionerna inom ESK ramen. För vad blir kvar av ESK och balansen mellan de olika korgarna — mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik — om man bryter ut nedrustningsfrågorna och börjar föra diskussionen om dem på paktnivå? Vi neutrala tror också att vi kan tillföra en europeisk förhandling om nedrustning någonting positivt, att vi kan fungera som något slags katalysatorer i konflikten mellan militärpakterna. Slutligen: Gunnel Jonäng håller nu med om att vi för en generös flyktingpolitik. Jag reagerade mot vad jag tyckte var en antydan till att försöka partipolitiskt utnyttja ett enskilt flyktingfall. Den sporten brukar folkpartiet excellera i. Jag trodde inte att centerpartiet höll på med sådant.
Herr talman! Jag tror faktiskt att Sture Ericson missuppfattade mig. Jag backade inte i min kritik när det gäller lokaliteterna. Hela tiden har jag sagt att lokaliteterna är naturligtvis en del av det hela. Och det är väl ändå uppenbart för alla att om inte Stockholm har några lokaliteter att erbjuda, så är den första förutsättningen borta när det gäller att få en Stockholmskonferens 2. Men vi är överens om att det är utfallet av förhandlingarna nere i Wien som kommer att vara avgörande. Det är riktigt som Sture Ericson säger att USA driver linjen att de neutrala staterna inte skall vara med i nedrustningsförhandlingar. Härvidlag har jag precis samma uppfattning som Sture Ericson, att detta är väldigt svårt för oss att förstå, därför att vi i Sverige — liksom fallet är i de andra neutrala länderna —är ju medvetna om att avspänning och nedrustning i Europa är inte en fråga bara för dem som tillhör pakterna. Det är en fråga även för oss neutrala. Detta står helt klart för oss. Vi tror också att vi har något konstruktivt att bidra med i de här nedrustningsförhandlingarna, och jag vet att regeringen agerar för att det skall åstadkommas resultat i detta avseende. Jag hoppas också att man, som jag sade, skall kunna diskutera detta i utrikeshämnden och se vilka åtgärder som kan vidtas för att försöka förbättra möjligheterna att få nedrustningsfrågorna behandlade inom ESK-processen. Sture Ericson upprepade påståendet att jag utnyttjar ett enskilt flyktingfall. Men tycker Sture Ericson verkligen att man kan försvara det som hände med den här familjen? Det gällde en höggravid kvinna som hämtades från ett sjukhus. Jag kan inte se att det finns något försvar för ett sådant handlande. Det är naturligtvis detta som oroar mig. Jag sitter med i invandrarverkets styrelse, och jag skall ta upp frågan. Jag har väldigt svårt att förstå hur en familj kan utsättas för en sådan här behandling. Jag tycker att vi skall inte väja när det gäller de här exemplen. Vi skall se på dem, analysera vad som är fel och vad som har gått snett samt göra vad vi kan för att reparera skadan.
Herr talman! Gunnel Jonäng sitter i invandrarverkets styrelse och har alltså möjligheter att personligen ta fram all den information som behövs för att bedöma det här fallet. Men hon gör inte det utan ställer sig upp i kammaren och försöker bedriva partipolitik med utgångspunkt från ett enskilt utvisningsfall. Det tycker jag är litet diskvalificerande för en ledamot av invandrarverkets styrelse. När det gäller lokalfrågan för Stockholmskonferensen beklagar jag att Gunnel Jonäng står här i kammaren och lämnar felaktig information. Hon säger att vi har inte lokaler för att ta hand om den andra fasen av Stockholmskonferensen. Vi har lokaler. Jag beklagar att Gunnel Jonäng påstår att så inte är fallet — detta kommer man i Wien att citera bland de konkurrenter som Stockholm har för att arrangera konferensen. De är mycket vaksamma. De kommer att säga att parlamentariker i Stockholm har konstaterat att Stockholm inte längre har några lokaler — då faller Stockholm bort ur konkurrensen. Detta kommer att utnyttjas av de länder som gärna vill ha Stockholmskonferensens andra fas efter Wien, de länder som har upptäckt att det är ekonomiskt mycket gynnsamt att arrangera sådana möten. Jag beklagar därför den desinformation som Gunnel Jonäng nu har spritt i kammaren. Jag försäkrar att Stockholm kommer att ha mycket bra lokaler om vi får möjlighet att arrangera Stockholmskonferensens andra fas. Så är det.

Herr talman! Tidskriften The Economist blev speciellt uppmärksammad i förra veckans finansdebatt. Orsaken var att finansminister Feldt observerat en artikel om Sveriges ekonomi i tidskriftens utgåva av den 7 mars 1987 och funnit artikeln sakligt välunderbyggd. Samma nummer av The Economist innehåller en ledare ur vilken jag, med samma tilltro till sakligheten i tidskriftens innehåll som finansministern visat, vill göra följande citat som inledning till detta mitt anförande: — Européerna är ett underligt släkte. De kan snart komma att leva på en halvt kärnvapenfri kontinent. De flesta av dem tycks tro att denna lyckliga möjlighet är resultatet av ett ”Gorbatjovinitiativ”, medan faktum är att det nollalternativförslag som Michail Gorbatjov presenterade den 28 februari hade lagts fram av Ronald Reagan 1981 och då avslagits av ryssarna. Sedan har de halvt accepterat det, förra året med förbehåll av ett förlamande stjärnornas-krig-villkor, som nu undanröjts, fem och ett halvt år efter det att förslaget först lades fram. Oavsett de politiskt spektakulära skillnader som kan vara fördolda i det anförda citatet är detta intressant från speciellt två synpunkter. Ledarskribenten fångar i dessa få inledande meningar upp företeelser som i väsentlig grad påverkar den miljö i vilken det utrikespolitiska arbetet måste äga rum. En sådan är den nygamla desinformationsverksamheten. En annan är nedrustningsförhandlingarnas verklighetsfrämmande process. Desinformationen som vapen i en krigssituation har en uråldrig historia. Mindre uppmärksammat är att den nu återuppstått i modern form som ett vapen under fredstid i ideologiernas kamp om makten. Med desinformation riktad mot ett annat land kan dettas väljaropinion påverkas, intresseorganisationer missledas och misstro skapas mot rådande politiska system. Intresset för desinformationens roll i det världspolitiska spelet väcktes av Arnaud de Berchgraves och Robert Moss 1980 publicerade bok The Spike. Dess innehåll väckte sensation. USA:s kongress öppnade hearings om desinformation, och inom USA:s utrikesdepartement bildades en avdelning för bevakning av Sovjets desinformation utomlands. Värdefulla vittnesmål avgavs av Stanislav Levchenko, avhoppare från KGB, och Ladislav Bittman, avhoppare som biträdande chef för det tjeckoslovakiska departementet för desinformation. Ytterligare belysande material läggs fram i böcker som Dezinformatsia av Roy Godson och Richard H. Schultz samt New Lies for Old av Anatoliy Golitsyn. — Utvärderingen av tillgängligt material får ett visst mönster att framstå. För det första är förmodligen den västliga desinformationen inne i Sovjetunionen minimal. Orsaken är att det synes mindre meningsfullt att påverka den allmänna opinionen i Sovjet, då denna har så litet inflytande på sovjetisk politik. Bättre förutsättningar antas då föreligga i mera öppna östeuropeiska länder som exempelvis Polen. Väst-väst-desinformation förekommer, särskilt genom metoden att köpa plats för artiklar i pressen. Återstår frågan hur effektiv Sovjetblockets desinformation är när det gäller att påverka opinionen i västsidans öppna samhällen. Uppskattningsvis ger Sovjet ut ca 4 miljarder dollar om året på öppen och förtäckt propaganda. Ca 15 000 personer är aktivt verksamma på området. I beteckningen ”aktiva åtgärder” innefattas internationella frontorganisationer, agentpåverkade operationer och falsarier. Framgången för Sovjets desinformation är omdiskuterad. Generellt synes resonansen bli dålig när motivet för desinformationen ligger alltför långt borta från den allmänna opinionens mening, medan betydande framgång kan nås om desinformationen anknyter till redan populära uppfattningar. Desinformationen försvårar det internationella umgänget genom att sakförhållandena undanskyms. Stora krav på grundlig källkritisk granskning av underlagsmaterialet till alla beslut på det utrikespolitiska fältet måste ställas på all till beslutet medverkande personal. Även massmedia har ett särskilt ansvar att bevaka att de inte blir utnyttjade för spridande av desinformation. Detta gäller även för Sverige. Motionsvägen har jag påvisat problemet och kan konstatera att vårt psykologiska försvar betraktar desinformation som en företeelse som endast uppträder i samband med krigstillstånd eller möjligen redan i ett skymningsläge. Försvaret mot desinformation i fredstid är helt otillfredsställande, för att inte säga obefintligt. Det finns välgrundad anledning att efterlysa kraftfullare initiativ från regeringen än vad som tagits i årets försvarsproposition i denna angelägna fråga. Den är relaterad till utformningen av svensk utrikespolitik, till avvägningen av våra försvarsansträngningar och i förlängningen till bedömningen av vilka insatser som krävs för att bevara friheten för ett Sverige med ett öppet demokratiskt styrelseskick. Desinformationens metodik och syfte står i bjärt kontrast till de stolta deklarationer som uttalades av ledande statsmän i samband med tillkomsten av Förenta nationerna 1945. Inför kongressens båda kamrar avgav president Roosevelt följande stolta deklaration: —- Vi måste leda världssamarbetet eller bära skulden för ytterligare en världskonflikt. ———- Jag anser att Krimkonferensen innebar en lyckad ansträngning av de tre ledande nationerna för att finna en gemensam grund för fred. Det betyder — och bör också betyda — slutet på de system som grundar sig på unilateralt handlande, slutna allianser, intressesfärer, maktbalanser och alla de andra lösningar som prövats i århundraden utan att lyckas. Winston Churchill såg inte mindre optimistiskt på framtidens möjligheter när han talade till underhuset den 27 februari 1945: —- Vi har alla tre gemensamt beslutat om långsiktiga åtaganden som på en och samma gång är praktiska och högtidliga. Tillsammans har vi den obestridbara makten att leda världen till välstånd, frihet och lycka. Stormakterna måste försöka att leda i stället för att styra. Tillsammans med andra stater, såväl stora som små, har vi möjligheten att bilda en världsorganisation som, väl utrustad med maktresurser, kommer att värna alla staters rätt mot angrepp. Jag är övertygad om att ett bättre alternativ nu finns inom räckhåll än vad mänskligheten någonsin tidigare haft i dokumenterad historia. I samma fråga uttalade Josef Stalin inför det kommunistiska partiets centralkommitté: — Bortsett från en total avväpning av angriparmakter finns det endast ett sätt —att bilda en särskild organisation för säkrandet av freden och säkerheten i världen och att låta dess verkställande organ förfoga över det minimum av militära resurser som krävs för att förhindra aggression. Det får inte bli en upprepning av NF, som vi har i dystert minne och som varken hade rätten eller de medel som krävdes för att avvärja aggression. Det kommer att bli en ny, speciell organisation med auktoritet och utrustad med allt som krävs för att försvara freden och avvärja aggression. Kan vi förvänta oss att den kommer att bli effektiv? Den kommer att bli effektiv om stormakterna fortsätter att handla i en enig och samstämmig anda. Herr talman! Hur har nu dessa högtidliga löften och ljusa framtidsförutsägelser kommit till uppfyllelse? Vi finner att den enighet mellan de tre stormakterna, som var en förutsättning för deklarationernas uppfyllelse, redan på ett tidigt stadium havererade. Det unilaterala handlandet, de slutna allianserna, intressesfärer och maktbalanser har återvänt i ett skrämmande omfång. De maktresurser som var en förutsättning för att ”värna alla staters rätt mot angrepp” eller för att ”förhindra aggression” har inte FN fått tillgång till. Medlemsländerna har genom åren givit många prov på svek mot FN som organisation, dess stadga, iklädda åtaganden och elementära grundregler. FN befinner sig nu i en organisatorisk, institutionell och politisk kris samt en forskningens och kunskapens kris. Situationens allvar förstärks av att intresset för internationella åtaganden är i avtagande på grund av en motvilja mot att få den egna handlingsfriheten begränsad. Är dessa svek ett bevis på att det internationella samarbetet visat sig vara något som ännu är bortom mänsklighetens förmåga? — Det är en fråga som Princetonprofessorn Leon Gordenker ställer sig efter sin analys av FN:s situation. Det vilar på medlemsländernas ansvar att se till att Gordenkers pessimistiska reflexion ej får fotfäste. Med gemensamma ansträngningar måste krissituationen lösas upp och tilltron till FN som organisation förstärkas. Det ges inget annat alternativ än FN som fredsbevarande och krigsförhindrande organisation. Endast inom FN:s samarbetsram står lösningar att finna på de stora globala problemen — den världsekonomiska krisen, resursoch energiproblemen, korttill långsiktiga miljöproblem, den fortsatta befolkningsökningen, polariseringen mellan rika och fattiga. Alla är problem som inget land kan lösa av egen kraft. Sveriges inställning är klar. I proposition 1986/87:100, bil. 5, betonas att en hörnsten i vår utrikespolitik är vårt medlemskap i FN och de förpliktelser som åläggs staterna enligt FN:s stadga. FN:s universella karaktär måste upprätthållas. Därför medverkar Sverige med optimism i det påbörjade reformarbetet, som skall återge FN dess effektivitet och finansiella styrka. Den universella insikten om att ett världskrig är totalt oacceptabelt är ett stöd för FN i dess fredsbevarande arbete. Ett tredje världskrig med insats av kärnvapen skulle innebära slutet för all mänsklig civilisation. Härom föreligger också en samstämmig universell uppfattning. Ändå fortsätter en kärnvapenupprustning som inte kan föra någon part fram till en seger. Denna politik saknar ett brett förankrat folkligt stöd. Folkviljan kräver kärnvapnens totala avskaffande som ett första steg i nedrustningssträvandena. Mot denna bakgrund framstår kärnvapenmakternas agerande som verklighetsfrämmande. Världens totala rustningskostnader beräknas av SIPRI belöpa sig till ca 900 miljarder dollar per år. Det är ett astronomiskt belopp, som avsätts för ett rent destruktivt ändamål. Dess utnyttjande kräver vidare betydande personalresurser, alltifrån beslutsfattare, forskare och administratörer till enskilda soldater. Följdverkningarna, hur man skall ta sig ur denna onda cirkel, tillkommen på grund av en djup internationell förtroendekris, kräver sin tribut av högt kvalificerad personal. Vidare följer att arbetet måste rapporteras av massmedia och därmed kommer att uppta ett betydande utrymme i dess flöde. Sammantaget växer bilden fram av en värld i ofred och otrygghet, en värld där alltför stor del av den samlade mänskliga hjärnkapaciteten är bunden till en verksamhet som innebär destruktion och självförintelse. I rådande situation är utrymmet trångt för de krafter som vill vända utvecklingen mot en värld i förtroendefullt samarbete för att skapa bättre livsmiljö för alla. Det är hög tid att vända intresseinriktningen mot de stora tidigare här uppräknade, globala problemen. De kan endast lösas på fredlig väg och i internationell samverkan. Proposition 1986/87:100, bil. 5, ger stöd för dessa tankegångar. Däri betonas den viktiga uppgiften att i internationell samverkan bl.a. ta sig an de stora miljöproblemen som försurning, ökenspridning och skogsförstöring. Detta är en linje som länge drivits £v moderata samlingspartiet. Vi har även fört fram i debatten nödvändigheten av betydande internationella insatser på naturmiljösidan för att rädda Afrika från att vara en döende kontinent. För inte fullt 3 90 under fem år av de årliga rustningskostnaderna i världen skulle hela kostnaden kunna betalas för FN:s våren 1986 antagna utvecklingsprogram för återhämtning och utveckling i Afrika 1986-1990. Endast inom ett reaktiverat FN kan en framgångsrik kamp föras mot miljöförstörelse, de omfattande flyktingproblemen lösas, de mänskliga rättigheterna få genomslagskraft och en fredlig samverkan uppnås. Därför är det viktigt att Sverige slår vakt om FN som en grundsten i sin utrikespolitik.

Herr talman! Arbetet för internationell nedrustning handlar på en gång om Sveriges säkerhet och om mänsklighetens överlevnad. I det arbetet behövs den folkliga opinionens brinnande engagemang. Där behövs de tekniska och militära experternas detaljkunskap och de diplomatiska förhandlarnas tålmodighet och uppfinningsrikedom. Från stormakternas förhandlingar är Sverige och större delen av världen utestängda. Vi är hänvisade till att göra uttalanden, formulera krav, samtala, vädja, argumentera och någon gång framlägga konkreta förslag. Sveriges roll i nedrustningsarbetet är emellertid inte enbart denna. Viktiga förhandlingar förs multilateralt. I dessa sammanhang, där Sverige är med, spelar vi en aktiv, ja ofta t.o.m. ledande roll. I mitt anförande i dag om svensk nedrustningspolitik tänker jag framför allt ta upp det multilaterala arbetet. I Wien diskuteras nu hur Stockholmskonferensens arbete skall kunna förbättras. Stockholm har lagt en god grund för nedrustningsförhandlingar inom ESK:s ram. Både öst och väst har uttalat sig för förhandlingar om nedrustning i ett Europa från Atlanten till Ural. Sverige hävdar att de framtida förhandlingarna måste handla både om en vidareutveckling av de förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärderna och om egentlig nedrustning. Vi vill på jämställd fot med andra stater delta i sådana förhandlingar. Just staternas lika rättigheter är en hörnsten i ESK-arbetet. Vårt huvudskäl för att delta är att själva kunna bevaka viktiga svenska intressen. Står vi utanför finns risk för att de neutrala staternas särskilda säkerhetspolitiska situation glöms bort. Resultatet av överenskommelser som rör Centraleuropa får inte heller bli att t.ex. militära styrkor och aktiviteter flyttas norrut. De neutrala och alliansfria staterna hotar inte någons säkerhet. Vi har anledning att tro att både öst och väst tvärtom sätter värde på att Sverige bidrar till lugn, stabilitet och fred i en viktig del av Europa. Erfarenheterna från ESK-processen visar att deltagande av stater utanför de militära allianserna kan underlätta överenskommelser. Som bekant har förslag även framlagts i Wien om separata förhandlingar om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder resp. nedrustningsåtgärder. I de senare skulle enbart de 23 paktanslutna staterna delta. Diskussionen om formerna för framtida förhandlingar fortsätter bland de 23 paktanslutna och bland alla de 35. Ett slags förberedande förhandling pågår. Det går inte att i förväg förutse resultatet av denna. Men Sverige kommer att konsekvent verka för ett resultat som tillgodoser våra grundläggande intressen. Nedrustningskonferensen i Geheve, CD kallad, skapar sällan spektakulära rubriker — som mötet i Reykjavik, generalsekreterare Gorbatjovs utspel eller den amerikanska SDI-debatten. Men den är likafullt viktig, ja, oumbärlig. Hur skulle ett fullständigt provstoppsavtal kunna upprättas bilateralt eller trilateralt när sex stater har sprängt kärnladdningar och minst en handfull Övriga stater kanske skulle kunna göra det inom en nära framtid? Hur skulle två stater kunna avskaffa alla strategiska kärnvapen när ytterligare tre stater innehar sådana vapen? Hur skulle stormakterna själva kunna avtala om ett förbud mot kemiska vapen när sådana vapen sannolikt redan finns spridda till andra stater och när flertalet av världens stater sannolikt är i stånd att tillverka dem? Viktiga och nödvändiga steg kan och måste tas av de ledande kärnvapenmakterna. Men verkligt effektiva och heltäckande åtgärder förutsätter hela världssamfundets medverkan. Svaren på rustningsfrågorna är därför multilaterala. Årets nedrustningssession i CD, som inleddes för en månad sedan, lovar att bli synnerligen intensiv, särskilt för Sveriges del. I år har den svenske förhandlingsambassadören övertagit ordförandeskapet i konferensens kommitté för kemiska vapen — den enda dagordningspunkt där i dag reella förhandlingar bedrivs. En verifierbar kemivapenkonvention skulle förbjuda produktion av en hel kategori massförstörelsevapen och innehålla bestämmelser om hur lager och produktionsanläggningar skulle förstöras. Därigenom skulle den bli den första av sitt slag i nedrustningsförhandlingarnas historia. Den skulle kunna bli ett slags mall att användas i framtida förhandlingar om andra vapenkategorier. Den skulle innebära ett verkligt genombrott för multilaterala nedrustningsansträngningar och framför allt för nedrustningskonferensen. En fullständig konvention är inom räckhåll. Förhandlingarna är inne i ett avgörande skede. Efter 15 års överläggningar, och betydande framsteg på senare tid, kan de återstående huvudfrågorna nu överblickas. Frågan om hur existerande vapenlager skall deklareras har under de senaste veckorna kommit närmare en lösning. Andra utestående problem i förhandlingarna gäller procedurer för inspektion på anmaning och kontroll av att stridsmedel inte produceras i den fredliga kemiska industrin. Det är bråttom att nå resultat i Geneve. Vapenutvecklingen står inte stilla. Kemiska vapen har använts nyligen, av Irak i Gulfkriget. Det finns en klar risk att de kan komma till användning på nytt i denna eller andra konflikter. Stormakter förbereder sig för att använda kemiska vapen. Förenta Staterna har beslutat att i höst börja producera nästa generation kemiska vapen, de s.k. binära vapnen. Frankrike gör ingen hemlighet av att de planerar för produktion av moderna kemivapen. Sovjetunionen har, till skillnad från Förenta Staterna, aldrig upprätthållit något produktionsstopp för kemiska vapen. Dessutom misstänks allt som oftast ett betydande antal andra stater, framför allt u-länder, vara i färd med att skaffa sig dessa vapen. Att göra detta är knappast för någon stat förenat med oöverstigliga tekniska hinder. Uttrycket de fattigas atombomb säger vad det handlar om. De problem som återstår att lösa i Genåve är svåra, men långt ifrån tekniskt omöjliga. Avgörande är om alla stater är beredda att söka sig fram till rimliga kompromisslösningar. Alternativet till förhandlad nedrustning borde inte tilltala någon, för det är utökad tillverkning av kemiska vapen i föregivet avskräckningssyfte, spridning till olika konflikthärdar, krångliga system för exportkontroll som drabbar både u-länder och den kemiska industrin. Att göra allt som är möjligt för att bana vägen för en kemivapenkonvention är en central uppgift för svensk nedrustningspolitik under 1987. Vi har fått ett stort förtroende — och ett tungt ansvar. Herr talman! Nedrustningskonferensens första dagordningspunkt är, sedan länge, frågan om ett fullständigt provstoppsavtal. Men dess arbete fördröjs, fortfarande, av en kombination av verkliga meningsskiljaktigheter och procedurell dogmatism. I själva sakfrågan har de sovjetiska kärnsprängningarna den 26 februari och den 12 mars markerat att ännu ett tillfälle har försuttits. Som så många andra stater har Sverige beklagat att Förenta Staterna fortsatt sina provsprängningar under de sovjetiska moratoriernas 18 månader. Vi har också — och här vill jag invända litet grand mot vad Olof Johansson sade tidigare — givit uttryck för, kraftfullt, vår uppfattning om de franska kärnvapenproven i Stillahavsområdet. Det har skett vid överläggningar med president Mitterrand när han har varit här i Sverige, och det har skett i uttalanden såväl från utrikesministern som från min sida. Våra protester kommer nu att rikta sig mot varje provsprängning — oavsett om de äger rum i Nevadaöknen, i Kazachstan, på Mururoa eller någon annanstans. Kärnvapenmakterna borde visa återhållsamhet i vapenlaboratorier och på testplatser och dådkraft vid förhandlingsbordet. Inte tvärtom, som de gör i dag. Reykjavikmötet var ett sällsynt exempel just på dådkraft vid förhandlingsbordet. Med de två föll på mållinjen. Beslutsamhetens friska hy såg sedan ut att blekna snabbt. Men än finns möjlighet att rädda visionen om radikal kärnvapennedrustning. Förenta Staterna och Sovjetunionen har omsider börjat att gemensamt söka fästa på papper vad de är eniga om, och vad de inte är eniga om, kring de frågor som diskuterades på Island. De rapporter vi fått tyder på att denna process kan bli mödosam. Inte enbart rymdfrågorna står i vägen för en uppgörelse. Sambandet mellan rymdvapen och strategiska kärnvapen är uppenbart. Det är ingen tillfällighet att ABM-avtalet och det första SALT-avtalet förhandlades fram och undertecknades samtidigt. Urholkas ABM-avtalet, ökar risken för en ohämmad kapprustning med kärnvapenarsenalernas största domedagsvapen.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 Skulle de—---inleda en utbyggnad av dylika system, skulle världen stå inför en synnerligen kostnadskrävande och till sina verkningar svårförutsebar uppskruvning av rustningsspiralen.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 Vägen för en separat överenskommelse om medeldistansvapen borde ligga öppen, även om t.ex. verifikationsfrågor kan återstå att lösa. Från flera håll har talats om möjligheten till avtal redan under 1987. Man skulle därigenom återgå till den situation som förelåg i Europa före SS 20, Pershing II, kryssningsmissiler och sovjetiska kärnvapen i DDR och Tjeckoslovakien. En sådan separat överenskommelse skulle naturligtvis inte befria Europa från kärnvapenhotet. Hotet om förintelse från ett antal typer av kärnvapen — till lands, till havs, i luften, med skiftande räckvidd — skulle finnas kvar. Det mångomtalade kärnvapenparaplyet skulle knappast heller bli avskaffat. Men en överenskommelse om en europeisk nollösning skulle bidra till att reducera kärnvapnens militära och politiska roll i Europa. Den skulle visa att kapprustningen kan ta mer än en riktning, att vapen inte bara kan utplaceras utan också nedmonteras och förstöras. Den skulle kunna bli ett viktigt steg på vägen mot en mer omfattande uppgörelse. Den skulle återge de bilaterala förhandlingarna trovärdighet i ett läge där allt fler börjat ifrågasätta om de två stora verkligen har ett gemensamt intresse av att uppnå reella resultat. Ett sådant tillfälle får inte försittas. Herr talman! Både för bilaterala, europeiska och globala nedrustningsförhandlingar ser 1987 ut att bli ett viktigt år. Det ställer krav på en fortsatt aktiv, engagerad och väl underbyggd svensk politik. Under åren har Sverige förvärvat en betydande diplomatisk och teknisk kompetens på nedrustningsområdet. Forskare och militära experter ger ett ovärderligt stöd åt politiker och förhandlare. Sverige spelar en aktiv och konstruktiv roll i de förhandlingar där vi som neutral stat själva kan delta. Och vi vägrar att slå oss till ro i förhoppningen att problemen kommer att lösas av kärnvapenmakterna. I kärnvapenskräckens absurda värld kan man inte annat än känna sympati med den tänkare som i Stockholms tunnelbana har skrivit dessa ord: Du har inte en chans — tag den! Men 1987 kan bli det år då kemiska vapen en gång för alla förbjuds. 1987 kan bli det år då arbetet för ett fullständigt provstoppsavtal på allvar kommer i gång i Geneve. 1987 kan bli det år då historiens första avtal om minskade kärnvapenarsenaler skrivs. Vi har en chans. Vi måste ta den.

Herr talman! Maj Britt Theorin menade i fråga om de franska kärnvapenproven vid Mururoa att Olof Johansson hade gjort något felaktigt uttalande i sitt anförande. Men hon känner väl ändå till bakgrunden när det gäller de franska kärnvapenproven. Vi har tagit upp frågan från centerpartiet i riksdagen, och vi har fått reservera oss ensamma i utskottet ända till i fjol. Då skedde en omvändelse hos den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Men ännu har vi inte sett att regeringen har gått ut med något kraftfullt uttalande som innebär en kritik av de franska kärnvapenproven. Har det hänt, så vore det väldigt bra om Maj Britt Theorin talade om när det har skett, för det har i så fall undgått mig.
Herr talman! Det är ledsamt att detta har undgått Gunnel Jonäng. Först kanske jag skall klargöra att regeringen alltid har vänt sig mot samtliga kärnvapenprov i världen, oavsett om de har skett vid Mururoaatollen, i Nevadaöknen eller i Novaja Zemlja i Sovjetunionen. Men vi har också tagit tillfället i akt att föra fram våra synpunkter direkt till Frankrike. Som jag nämnde har det bl.a. skett vid den överläggning som förekom mellan president Mitterrand och statsminister Olof Palme här i Stockholm. Då framförde den svenska regeringen sina kritiska synpunkter på de franska kärnvapenproven. Både i mina egna uttalanden vid nedrustningskonferensen i Gen&ve och i FN och i utrikesministerns anföranden har denna kritik också framförts. Jag skall naturligtvis försöka plocka fram exakt datum åt Gunnel Jonäng, om det kan vara till någon hjälp. Men det finns inga som helst delade meningar från vår sida angående kärnvapenprovens olämplighet, oavsett om de sker vid Mururoaatollen eller någon annanstans. Regeringen kommer att kraftfullt protestera mot dem alla. Det kanske är på sin plats att påminna om att riksdagen vid sin behandling av nedrustningsfrågorna i höstas enhälligt gjorde ett klart uttalande. Det är också en signal till den franska regeringen att riksdagen enhälligt vänder sig mot de franska kärnvapenproven. Jag är övertygad om att vi har ett gemensamt intresse, Gunnel Jonäng och jag, centern och socialdemokratin och samtliga partier i Sveriges riksdag, av att få ett mycket snabbt stopp på kärnvapenproven, eftersom det är själva nyckeln till kärnvapennedrustningen. Det tror jag att vi gemensamt skall kunna arbeta för.
Herr talman! Det senaste som Maj Britt Theorin sade kan jag instämma i. Det som har varit tvistefröet mellan oss här har ju varit att socialdemokratin har menat att man skall fördöma kärnvapenproven generellt men att man — och det kan vi hitta i gamla riksdagsprotokoll — inte skall gå in och fördöma speciellt de franska kärnvapenproven. Här har det alltså förelegat en skillnad. Jag vill bara understryka vad Olof Johansson sade, nämligen att regeringen inte har kritiserat dessa prov. Sedan är det också riktigt som Maj Britt Theorin sade och som jag anförde i min replik, att socialdemokraterna i det senaste nedrustningsbetänkandet ställde upp på centerlinjen, och därmed fick vi ett enhälligt betänkande.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall disputera om någonting som vi egentligen är eniga om, men låt mig bara klargöra — om det skulle råda någon tveksamhet om det — att vi för fram protesterna mot både franska och andra kärnvapenprov såväl i officiella tal både vid konferensen i Geneve och vid andra officiella tillfällen som vid direkta förhandlingar. Jag har helt nyligen vid förhandlingar med den sovjetiska motsvarigheten framfört kritik och protester mot att Sovjetunionen skulle återuppta sina kärnvapenprov. På samma sätt har vi naturligtvis gjort när det gällt Frankrike. Om det skulle behövas ett datum för när vi officiellt har protesterat, skall jag också kunna plocka fram det. Det centrala är dock att det, såvitt jag förstår, inte finns några delade meningar i Sveriges riksdag om att kärnvapenproven bör upphöra och det med det snaraste.